Herr talman! Riksdagen befinner sig i dag i en mycket ovanlig, kanske man skulle säga unik, situation. Under fem och ett halvt år arbetade en ambitiös utredning med litteraturfrågor och presterade över 3 000 sidor när man lägger samman delbetänkanden och slutbetänkande. Utredningens arbete fick genomgående ett gott betyg. Så kom då regeringens proposition i vår. När det gällde anslag och system beträffande den svenska skönlitteraturen fick den inte ett gott betyg. En praktiskt taget enhällig opinion vände sig mot den del av förslaget som gällde ny svensk skönlitteratur, som är det viktigaste avsnittet i litteraturstödsfrågan. Propositionen försatte kulturutskottet i en besvärlig situation. Redan ett par dagar efter det att propositionen hade lagts var vi på det klara med att samtliga oppositionspartier var emot regeringens förslag. Därför skulle det bli nödvändigt för utskottet att konstruera ett eget förslag om stöd till utgivning av ny svensk skönlitteratur. Sedan propositionen lagts kom styrelsen för Sveriges författarförbund med ett förslag till stöd åt ny svensk skönlitteratur som tillställdes partierna. Till detta förslag anslöt sig vpk, som herr Hermansson har redogjort för. Sveriges författarförbunds styrelses förslag bifogades vpk:s partimotion. Så småningom anslöt sig också socialdemokraterna i utskottet till det förslaget, och därmed var propositionen i den här frågan ur bilden. I propositionen föreslogs att 500 000 kr. skulle fördelas i efterhand på ca 50 titlar. Dessa titlar skulle väljas ut av en nämnd eller en jury. Socialdemokraterna krävde att stödet till ny svensk skönlitteratur skulle vara selektivt, att det skulle fördelas i efterhand av en särskild nämnd och att det skulle utgå endast till de skönlitterära böcker som följde lågprislinjen. Utskottets vice ordförande ville att jag skulle bekräfta vad han hade att säga om att vi skulle försöka resonera oss samman. Ja, visst frågade Georg Andersson om vi inte skulle försöka komma överens. Men han kunde inte ge efter på det han i dag har framfört såsom reservant, utan han krävde att det selektiva stödet skulle fördelas i efterhand av en särskild nämnd och följa en lågprislinje. När vi från de icke-socialistiska partierna inte kunde ansluta oss till dessa krav från socialdemokraterna, fick vi påbörja ett arbete för att åstadkomma den skrivning som sedan har blivit majoritetens. Intresset för vårt arbete har av pressen att döma varit stort. Vi är glada för det. Kulturfrågorna är viktiga, och det är bra att de diskuteras. I dag föreligger två förslag från utskottet, men det är inte å ena sidan regeringens förslag och å andra sidan oppositionens. I stället är det ett av majoriteten utarbetat förslag å ena sidan och å andra sidan ett förslag som förts fram i en vpk-motion, som nu stöttas av socialdemokraterna. Som jag redan har sagt har vpk i sin motion hänvisat till den skrivelse som riksdagspartierna fick från styrelsen för Sveriges författarförbund. I reservationen 1 beskrivs förslaget — det skymtar fram också i dag — som ett nytt förslag. Men det är en låtsaslek. De grundläggande tankarna i den nämnda skrivelsen från styrelsen för Författarförbund är de som framförs i Författarförbundets remissyttrande över litteraturutredningens förslag. Förslaget har stått i departementets bokhylla en lång tid. Hade man från början ansett att detta förslag var så förträffligt, hade det funnits möjlighet att ta hänsyn till detsamma redan vid propositionsskrivningen. Men nu används förslaget såsom räddningsplanka, sedan det stått klart att propositionens förslag inte kunde godtas av kammaren. I litteraturstödsfrågan är motsättningarna koncentrerade till två punkter. Den ena är av ideologisk art — vilket gör debatten särskilt intressant — nämligen frågan om hur litteraturstödet skall fördelas. Den andra punkten är av mer praktisk-ekonomisk natur och gäller villkoren för att ett stöd skall ges — med andra ord lågprislinjen. Regeringen kallar sitt förslag selektivt, vilket det verkligen är. En nämnd skall i efterhand välja ut 50 titlar som skall få stöd. Reservanterna har föreslagit att stödet bör utformas såsom ett selektivt efterhandsstöd inom ramen för 400 titlar. Uppdraget att fördela stödet föreslås att ges åt statens kulturråd. Vi skall således välja mellan ett system med en nämnd, som bestämmer vilka titlar som skall få statligt stöd, och ett system, som fungerar efter automatiskt verkande regler inom på förhand givna ramar. Utskottsmajoriteten godtar inte att denna nämnd -— eller kulturrådet som också kan betecknas som en nämnd — utser vilka böcker som skall få statligt stöd. Vi följer i stället litteraturutredningens linje: ingen nämnd som plockar in och ut de titlar som skall få stöd eller ej. För mig är det en gåta att Författarförbundets styrelse över huvud taget kan tänka sig ett nämndförfarande med allt vad det innebär av risker för ovid kommande politiska, moraliska och konstnärliga värderingar som påverkar fördelningen av det statliga stödet. Herr Hermansson har i sitt anförande talat om riskerna med detta urvalssystem. Reservanterna framhåller helt riktigt att i skönlitterär form framförs många gånger kritik som väcker debatt och att experiment med den litterära formen kan upplevas som främmande eller rent av frånstötande. Det är riktigt, men vi måste låta författarna skriva, även om det går stick i stäv med våra egna politiska och konstnärliga värderingar. Det ingår i vår politiska grundsyn att vårt samhälle skall fritt få debatteras och diskuteras, och det ingår i vår grundsyn att samhället skall skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv men inte styra det. Det är dessa ideo logiska skäl som gör att vi inte vill att en nämnd skall i efterhand fördela stödet, utan vi vill ha, som jag tidigare har sagt, ett automatiskt verkande system. Utskottet har valt att följa litteraturutredningens förslag till stöd för ny svensk skönlitteratur, dvs. att stöd skall utgå till alla böcker som enligt bibliografiska institutet vid kungl. biblioteket rubriceras som samlingar, romaner och noveller, aforismer, dramatik, poesi och essäer. Utskottet betonar att bedömningen av vad som är skönlitteratur måste vara generös, detta med tanke på samhällsdebatterande böcker. Jag vill här betona att det är angeläget att den enkla triviala underhållningslitteraturen inte erhåller något statligt stöd. Det är självklart. Av detta skäl föreslog litteraturutredningen en spärregel. Stödet skulle utgå bara till de titlar som i minst 40 exemplar inköpts av minst 24 bibliotek. Regeln 24 bibliotek och 40 böcker har kritiserats något. Risken skulle vara stor att den s.k. triviallitteraturen får stöd, böcker som det inte finns kulturpolitiska skäl att gynna. Jag vill då nämna att enligt färska uppgifter från Bibliotekstjänst i Lund har landets folkbibliotek under senare år följt en alltmer kvalitetsmedveten linje i vad gäller bokinköpen. Vidare har det hävdats att vissa mer exklusiva böcker skulle falla utanför stödet därför att de inte inköps i 40 exemplar. Utskottsmajoriteten har tagit fasta på den kritiken. Därför föreslår vi att prosadebuter, lyrik, dramatik, essäer och aforismer skall få statligt stöd om de inköps av 24 bibliotek. Vi följer här det förslag som framförts av Bibliotekstjänst i remissvaret över utredningens betänkande. Jag vill påpeka att det finns 24 länsbibliotek i landet och att dessa regelmässigt inköper all s.k. exklusiv litteratur. I vad gäller lyriken kan framhållas att Lunds stadsbibliotek enligt den ordning som vi kallar för ABC-ordningen inköper all nyutgiven lyrik. Enligt de uppgifter vi fått är det nära nog helt säkert att nyutgiven lyrik inköps av minst 25 bibliotek i landet. Majoritetens förslag innebär att avgörandet om stöd till ny svensk skönlitteratur förflyttas från en liten central nämnd till vårt lands bibliotek. Enligt vår mening är denna decentralisering av besluten av stor betydelse. De beslutsprocesser som avgör folkbibliotekens inköp av ny svensk skönlitteratur framstår för oss i utskottsmajoriteten som förtroen deingivande. Vi har det uppfattningen att det inte finns någon bättre urvalsprincip till hands än den som förordas av litteraturutredningen. Den bör prövas och förbättras, om erfarenheterna visar att detta behövs. Vi har stort förtroende för biblioteken och deras bibliotekarier. Vårt lands bibliotekarier har kulturpolitisk medvetenhet och känsla av ansvar för sina uppgifter att sprida bokläsandet och stötta litteraturen. Att vi i vårt land har ett biblioteksväsende som hävdar sig gott vid internationella jämförelser är till stor del deras förtjänst. Om vårt förslag vinner riksdagens bifall, är jag övertygad om att vårt lands bibliotekarier också kommer att bli medvetna om att de fått en ny kulturpolitisk uppgift. Nyss framhöll jag att det är på två punkter som majoritetsförslaget i princip skiljer sig från minoritetsförslaget när det gäller stödet till litteraturen. Den ena punkten, frågan om stödet skall utdelas av en nämnd eller efter ett automatiskt verkande system, har jag nu behandlat. Den andra punkt där vi skiljer oss åt är den som reservanterna kallar för lågprislinjen. Jag vill framhålla att vi inom majoriteten är bekymrade över prisutvecklingen på böcker. Frågan om lågprislinje berörs inte alls i regeringens proposition, men den är som jag sagt tidigare i dag inte aktuell på det här området. Svenska författarförbundets styrelse har framfört förslaget om lågprislinje, och det är ju detta förslag som utgör grundvalen för reservationen. Jag vill gärna säga att vi inom centern är mycket intresserade av ett litteraturstödssystem som leder till lägre priser på böcker. Jag vill erinra om att vi i centerns partimotion med anledning av propositionen framhåller just det väsentliga i att ett statligt litteraturstöd bör få prispressande effekter. Detta håller vi fast vid. Men den bittra sanningen är att vi i den dagsaktuella situationen inte ser några möjligheter att etablera statligt stöd som ger omedelbara effekter på priset på ny svensk skönlitteratur. Det kunde inte litteraturutredningen heller göra, fast den arbetade med detta och hade en avsevärt längre tid till förfogande än den vi hade i utskottet. I centerns partimotion framhåller vi att det som motprestation från förlagen i första hand bör övervägas att ställa krav på visst maximipris för de böcker som skulle få statligt stöd. Vi har kritiserats för detta. Och herr Georg Andersson i Lycksele har kritiserat oss i dag för att vi inte i utskottet höll benhårt på den linjen. Det skall då sägas att vi under utskottsarbetet fann att vi inte kunde uppnå den önskvärda prispressande effekten med det fåtal miljoner som inledningsvis kunde lösgöras för stöd till ny svensk skönlitteratur. Det är bara så. Enligt reservationen bör statligt stöd utgå endast till de böcker som håller ett förlagsnetto i den storleksordning som angivits i Författarförbundets styrelses skrivelse av den 17 mars, som herr Hermansson erinrat om. Det innebär att boken kommer att kosta ca 30 kr. över disk. I den litet mer oansvariga debatten har det sagts att om riksdagen antar Författarförbundets styrelses förslag — alltså reservationen 1 — skall man med en insats av totalt 3,3 milj.kr. uppnå den effekten att all ny svensk skönlitteratur skulle kosta högst 29-30 kr. i bokhandeln. Så blir naturligtvis inte fallet. Situationen är den, som litteraturutredningens branschstudie visar, att de flesta titlar som utges i Sverige går med förlust och att förlagsverksamheten bygger på systemet ”gungorna och karusellen”. Ett fåtal titlar går ihop eller ger vinst och med den vinsten liksom subventioneras utgivningen av de många titlar med få köpare som går med förlust. Vad man kan anta skulle komma att hända om reservanternas förslag går igenom är att förlagen skulle ta emot statligt stöd för den litteratur man vet kommer att ge förlust, men avstå från statligt stöd för de titlar som man kan räkna med skall säljas i hyggligt antal. Vi skulle därmed få två olika typer av böcker. I utskottet har vi, under den korta tid som stått till vårt förfogande, vid analysering av bokutgivningens ekonomiska villkor inte kunnat komma fram till annat än att det är en omöjlighet att med de få miljoner som ställs till förfogande åstadkomma en ordentlig sänkning av bokpriserna. Det går inte att med några få miljoner i statligt stöd nå fram till den radikala sänkning av bokpriserna som man i propagandan söker göra gällande. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att en radikal sänkning av bokpriserna i hög grad också påverkar författarnas ekonomiska villkor. Det är här fråga om ett utomordentligt stort och komplicerat problem där det ena griper in i det andra. I den situationen har vi valt att föreslå att förlagens motprestation inför ett statsstöd skall begränsas till att de gratis levererar ett exemplar av varje titel som erhållit stöd till alla landets s.k. A-bokhandlare och något så när sorterade B-bokhandlare. Denna motprestation kan genomföras smidigt. Detta säkerställer att den nya litteraturen verkligen finns tillgänglig för inköp i våra boklådor. Det är givetvis av värde att den kan demonstreras, levereras och finns på plats. I likhet med Författarförbundets styrelse och därmed reservanterna föreslår vi att stödet skall utgå enligt den arkersättningsregel som formulerats av litteraturutredningen. Prisfrågorna bör klaras upp genom överläggningar mellan statens kulturråd, förlagen, bokhandeln och författarna. Biblioteken kanske också skall vara med i bilden. I och med att sådana förhandlingar kommer till stånd har vi fått ett instrument för diskussion och för analys av bokpriserna. Jag skulle bli mycket förvånad om det inte vid varje sådan överläggning kommer att finnas en punkt som handlar just om prissättningsfrågorna. Det är min uppfattning att författarna-upphovsmännen bör få en tung roll vid dessa förhandlingar. Dem förutan skulle vi ju inte ha någon svensk litteratur. Det finns ett annat avsnitt där meningarna också går isär — och det har tagits upp av de två talare som varit uppe före mig — nämligen barnoch ungdomslitteratur. Propositionen föreslår 325 000 kr. i förhandsstöd till vissa böcker som är dyra att producera, inte minst med hänsyn till illustrationerna. Utskottet vill höja beloppet till 500 000 kr. Vidare föreslås i propositionen att 975 000 kr. skall anslås till efterhandsstöd. Detta skulle utgå till andra barnböcker. Utskottsmajoriteten har efter ingående diskussion inte kunnat acceptera förslaget. Vi avvisar det selektiva systemet när det gäller ny svensk skönlitteratur för vuxna. Av samma skäl måste vi avvisa ett selektivt urvalssystem när det gäller barnoch ungdomslitteratur. Här kommer man åter in på det ideologiska ställningstagandet. Vi kan inte acceptera att en liten snävt sammansatt grupp utser de böcker som skall få stöd. Av litteraturutredningens arbete framgår att det är svårt att konstruera ett automatiskt verkande system för barnoch ungdomslitteratur. Men enligt utskottsmajoritetens mening bör det ändå, med utgångspunkt i litteraturutredningens betänkande och avlämnade remissvar, vara möjligt att bygga upp regler för ett sådant system också för barnoch ungdomslitteraturen. Utskottet har därför föreslagit att riksdagen beställer ett förslag från regeringen i denna fråga till nästa riksmöte. Jag vill betona att vi alla inom utskottsmajoriteten är utomordentligt väl medvetna om betydelsen av att vi får ett effektivt stöd till barnoch ungdomslitteratur. Detta är egentligen den grundläggande förutsättningen för en på längre sikt vettig litteraturpolitik. Det är ju i barnaåren som man grundlägger de goda läsvanorna. Vi har således inte avvisat ett stöd till barnoch ungdomslitteratur, men vi har begärt ett bättre förslag och ett bättre stöd från regeringen. Under den korta tid som stått utskottet till buds har vi inte själva kunnat åstadkomma ett sådant förslag, och det må vara oss förlåtet. Men skulle det vara så att regeringen inte anser sig kunna komma med tillfredsställande förslag till nästa år, skall vi naturligtvis i utskottet göra vad vi kan för att få fram ett förslag. Vi känner emellertid mycket varmt för ett omfattande och rejält stöd till denna sektor av litteraturen.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

Herr talman! Jag ber först att få tacka utskottets ordförande för att han har bekräftat att min version av utskottsbehandlingen är den riktiga. Sedan sade herr Mattsson i Lane-Herrestad att jag i de försök till överläggningar som gjorts ställde två krav: dels att stödet skulle vara selektivt, dels att det skulle innehålla en lågprislinje. Det är i och för sig riktigt. Jag sade här tidigare att vi i det avseendet utgick från Författarförbundets förslag. Jag tyckte att vi kunde göra det också därför att centerpartiet i sin partimotion hade gått väldigt långt när det gäller lågprislinjen. Jag vill fortfarande ställa frågan: Varför avstår ni från att pröva en stödmodell som innebär krav på låga priser på böckerna? I er partimotion skrev ni: ”När det gäller frågan om motprestationer från förlagen bör det enligt vår uppfattning i första hand övervägas att ställa krav på ett visst maximipris. Frågan måste i så fall lösas genom förhandlingar mellan staten och bokförlagen. Går det inte att uppnå sådan överenskommelse, bör förlagen efter beslut av regeringen åläggas att som motprestation för lämnat stöd ställa ett visst antal exemplar till bokhandelns förfogande.” Från centerpartiet menade man att först om det absolut inte går att tillämpa en lågprislinje kan man pröva den andra motprestationsmodellen — gratisexemplar av ett visst antal böcker. Det skrev man i sin partimotion, men en vecka senare satt man i utskottet för att behandla detta och gjorde inget försök att pröva den linjen. I utskottets betänkande hänvisar man till litteraturutredningen, som ingående skulle ha penetrerat detta problem. Det kan ifrågasättas om utredningen gjort detta. Hur som helst var utredningens betänkande känt när motionen skrevs. Centerpartiet har en framstående ledamot i utskottet som också tillhörde litteraturutredningen och var med om att penetrera den här problematiken. Ändå skrev centerpartiet i partimotionen att lågprislinjen i första hand borde prövas — jag skulle vilja säga prövas till varje pris. Så framställs det i motionen. Varför har ni inte i utskottet begärt ordentligt underlag för en prövning av lågprislinjen? Författarförbundet har ställt det kravet, och vi har också fått det från de små förlagen. Det kan under alla förhållanden vara värt att göra ett försök under försöksverksamheten.
Herr talman! Utskottets vice ordförande upprepar frågan varför vi avstår från förslaget om en lågprislinje.

Det går inte att försöka säga till människorna att om vi anslår 3,3 miljoner kommer man att kunna köpa ny svensk skönlitteratur för ca 30 kronor per band. Att vi har hänvisat till litteraturutredningen är väl inget egendomligt. Den höll ju, som jag sade, på i fem och ett halvt år. Det är inte underligt om man litar på vad den har att säga. Den har ju i Boken, som betänkandet heter, givit exempel på hur svårt det är. För resten sade herr Andersson i Lycksele själv att litteraturutredningen kommit fram till att det finns få prispressande möjligheter i det system som man har här i vårt land då det gäller bokutgivning med olika förlag.

Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad upprepar att man vid utskottsbehandlingen kom underfund med att några få miljoner inte kunde ha någon större verkan på priserna. Jag är överraskad över detta. Jag har inte upplevt någon ingående diskussion, någon ingående pene trering av den här problematiken i utskottsbehandlingen. Litteraturutredningens synpunkter var kända när ni skrev motionen. Ni ställde ändå förslaget att pröva lågprislinjen, och förslaget backades upp från den fackliga organisationens sida och ifrån de små förlagen. Men ni var ovilliga att diskutera den här frågan, det vill jag verkligen betona. Nu kryper ni bakom litteraturutredningen. Det är ett dåligt skydd i det här fallet, för den var redan känd när ni skrev motionen. Jag ställde i mitt huvudanförande också frågan om ni har bedömt effekterna av er motprestationsmodell, som innebär utdelning av gratisexemplar till bokhandeln. Jag frågade hur stor del av de 4,8 milj.kr. som ni vill satsa på litteraturstödet som kommer att ätas upp av er konstruktion med motprestationsexemplar. Det har hävdats att er modell skulle garantera ett stöd åt debutanter och lyriker.

För de böcker som man bedömer kommer att gå dåligt söker man däremot inget stöd; och därmed är det risk för att de över huvud taget inte kommer ut. Jag vill upprepa frågan: Har ni verkligen analyserat denna aspekt eller är den lika dåligt penetrerad som ert resonemang beträffande lågprislinjen? Vidare sade herr Mattsson i sitt huvudanförande att man på hans håll inte har avvisat stödet till barnoch ungdomslitteratur utan har begärt ett bättre stöd. Nej, ni har avvisat barnboksstödet. I propositionen föreslås 1,3 milj.kr. i sådant stöd, och detta tillstyrker vi i reservationen 1. Ni tillstyrker 500 000 kr. Det går väl inte att förneka att ni har prutat på stödet till barnoch ungdomslitteraturen med 800 000 kr.
Herr talman! Det verkar som om Georg Andersson är överraskad när man ärligt och uppriktigt redovisar hur det ligger till. Georg Andersson vet lika väl som jag att motionen om stödet till barnoch ungdomslitteraturen skrevs under tidsmässigt mycket pressade förhållanden. Det hade framlagts många propositioner, som vi skulle gå igenom. Om vi beträffande ett av de förslag som framlades — och som vi för all del håller fast vid — anser att det inte nu finns möjligheter för ett genomförande, kan det väl inte vara så överraskande. Georg Andersson säger då att vi kryper bakom litteraturutredningen. Ja, det är ju litteraturutredningens förslag, fastän något förbättrat, som ligger till grund för utskottsmajoritetens förslag. Vem kryper Georg Andersson bakom? I vad gäller effekten av att varje fackbokhandel skulle få ett exemplar av varje stödd titel vill jag säga, att detta är en läsfrämjande åtgärd, som vi satsar på som en service för den stora allmänheten. Herr Andersson beskyller oss vidare för att dåligt ha underbyggt vårt förslag när vi bygger på en stor statlig utredning. Jag vidhåller att vi inte har avvisat att stöd skall lämnas till barnlitteraturen. Vi vill dock att stödet skall utgå efter ett annat system än det som föreslås av reservanterna.

Herr talman! Med proposition 1975:20 har vi fått del 2 i den nya statliga kulturpolitiken och börjar nu få en klar bild av vad regeringens kulturpolitik i dag innebär. Enligt min mening tar statsrådet Zachrisson — ansvarig för kulturpolitiken — frågorna i en egendomlig ordning. Förra året rörde förslagen mest de s.k. kulturkonsumenterna, i år handlar det om kulturprodukter, och först nästa år kan vi kanske få se förslag som rör ”producenterna”, kulturskaparna. Från moderata samlingspartiet har vi under en följd av år hävdat att en av de mest angelägna och brådskande kulturpolitiska åtgärderna måste vara att lösa frågan om de yrkesmässiga kulturskaparnas arbetsoch levnadsvillkor. Den ordning som statsrådet tagit upp frågorna i är belysande. Solidariteten med kulturskaparna, som ju är en förhållandevis liten grupp, är inte så mycket att skryta med. Och kulturskaparna har anledning att vara allvarligt oroade inför framtiden. Kulturministern aktualiserade förra året ännu en gång den befängda idén om ”kulturell allemansrätt”, dvs. ett avskaffande av upphovsrätten, och sade bl.a.: ”Om kulturarbetet ytterst finansieras av vårt gemensamma produktionsöverskott, bör inte dess resultat vara tillgängligt för alla?” Det är — som så ofta — svårt att veta vad herr Zachrisson menar. Men jag tror att detta yttrande visar två saker som är utmärkande för socialdemokratisk kultursyn. Om kulturen finansieras av vårt gemensamma produktionsöverskott, som herr Zachrisson säger, skall man väl dra paralleller med skolan, försvaret och liknande, och avsikten är väl att kulturprodukter bara skall komma oss till del genom statens-samhällets försorg. Vi vänder oss med skärpa mot ett sådant synsätt. Alternativt avses kanske att kulturen är något som faller utanför all annan samhällsverksamhet. Vi avvisar också sådana tankegångar — vi anser att kulturen lika väl som annan mänsklig verksamhet hör till vårt dagliga liv och inte är någon sorts i och för sig önskvärd överflödsgarnering. Vidare: Herr Zachrisson menar att kulturarbetarna och deras arbete är något som samhället har förfoganderätt över, och konstnärerna själva har inte rätt till det och inte rätt att förhandla om rättmätig betalning för det. Det är för mig ofattbart att en företrädare för ett parti som står fackföreningsrörelsen nära kan förfäkta sådana idéer. Man behöver bara överföra tankegångarna till andra yrkeskategorier i samhället för att inse hur förolämpande tanken är för hela konstnärskollektivet. Från moderat håll vill vi kraftig understödja den yrkesmässiga kulturverksamheten, och det är därför kulturskaparnas arbetsvillkor är av stor betydelse. Men också kulturinstitutioner - inte minst centrala museer och de kungl. teatrarna — måste gynnas. Socialdemokraterna däremot förefaller att vilja prioritera amatörismen. Decentralisering av kulturutbudet kan förefalla som något som vi från alla partier vill gynna. Men väsentligt är givetvis då vad man avser med decentralisering. För vår del menar vi en ordning där de enskilda medborgarna kan påverka utbudet och där de har ett så långt möjligt fritt val. Om mycket makt och inflytande i kulturlivet koncentreras till ett centralt organ, nämligen kulturrådet — och det är uppenbarligen avsikten att fortsätta på den vägen — är det stor risk för att vi får en centraliserad decentralisering, en hierarki av beslutande organ med kulturrådet i toppen. Socialdemokraterna vill ge de s.k. folkrörelserna en avgörande ställning och anser därmed att människors inflytande blir tillgodosett. Men för det första måste då alla folkrörelser ha likvärda villkor — så är inte alltid fallet, som bekant — och för det andra är det ju så, att också folkrörelserna har sin hierarki, där ledningen inte alltid är beredd eller har möjlighet att lyssna till de enskilda människorna och ta hänsyn till deras skiftande önskningar och behov. Socialdemokraterna talar om grupper — vi talar om de enskilda människorna. I förra årets kulturproposition hade ett delmål formulerats så: ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet.” Enligt vår mening bör negativa verkningar bekämpas varifrån de än kommer. Resonemanget i propositionen gick emellertid ut på att kommersialism över huvud taget var förkastlig. Och det resonemanget återkommer i årets kulturproposition. Enskild verksamhet, marknadsekonomi, utnyttjande av prismekanismen — det är kommersialism, och kommersialism är, särskilt då det gäller kultur, oerhört fult. Vi kan inte dela den värderingen. Det har — långt före den tidpunkt då socialdemokraterna tror att de uppfann kulturen — varit så att enskild verksamhet och enskilda initiativ inom kultursektorn burit upp kulturlivet, i ett samspel med människorna. Det är fortfarande i stor utsträckning så. Och det är brister i marknadsekonomins verkningssätt som samhället skall söka råda bot på; någonting annat skulle innebära stora faror för kulturens bestånd här i landet och för kulturens frihet — frihet för kulturskaparna och för de s.k. kulturkonsumenterna. Det råder inget tvivel om färdriktningen i den nya socialdemokratiska kulturpolitiken: ökat samhälleligt inflytande också över denna sektor. Socialisering av kulturen - mycket tyder på att det är detta man kan befara. Men jag vill naturligtvis gärna bli motsagd på den punkten. Det råder, såvitt jag kan se, total enighet om att kultursektorn i dag har behov av ökat stöd från samhällets sida. Men eftersom man just inom denna sektor rör sig på ett mycket ömtåligt område, borde det vara självklart att åtgärder från samhällets sida vidtas med största möjliga beaktande av principen om kulturens frihet. Då det gäller denna för kulturen livsviktiga princip intar emellertid socialdemokraterna en vacklande hållning. Det är uppenbart att man inte riktigt förstår — eller vill förstå — hur omistlig kulturens frihet i en demokrati är och, herr Andersson i Lycksele, hur ömtålig denna frihet är. Ett fullgott exempel på denna vacklan är propositionen 1975:20. Det stöd till ny svensk skönlitteratur, som vi är eniga om att anse behövligt, är i statsrådet Zachrissons tappning utformat så att det statliga kulturrådet skall fördela en liten summa pengar — 0,5 milj.kr. — på ett mycket begränsat antal boktitlar. Det är givetvis ett allvarligt hot mot kulturens frihet — det närmar sig statlig indirekt censur, vilket statsrådet Zachrisson så sent som den 21 september 1974 insåg. Då sade han: ”Nackdelen” - med ett selektivt system — ”är en risk för betänklig styrning och i sista hand censur.” Men han har ändrat mening. För en tid sedan sade han i radio: ”Huvudsaken är inte vilka böcker som stöds utan att de små förlagen får stöd.” Nu spelar det kanske inte så stor roll vad statsrådet Zachrisson anser i den här frågan. I varje fall har ingen i utskottet brytt sig om hans förslag. Behandlingen i kulturutskottet av propositioner från utbildningsdepartementet är många gånger en långdragen och besvärlig procedur, där vi utifrån en ofta ofullgången text skall åstadkomma ett tillfredsställande underlag för ett riksdagsbeslut. Propositionen 20 har varit den i särklass svåraste att behandla. Den situation som regeringssidans företrädare har befunnit sig i är naturligtvis inte avundsvärd. Vad som varit angeläget för dem är att på något sätt rädda ansiktet, sedan herr Zachrissons förslag om stöd till ny svensk skönlitteratur visat sig oacceptabelt och politiskt omöjligt. Man har inte sett sig någon annan råd än att ansluta sig till vpk:s motion. Principen om kulturens frihet har inte stått fullt klar för socialdemokraterna i utskottet. De borgerliga ledamöterna försökte ihärdigt under utskottsbehandlingen att få besked om var socialdemokraterna stod, när de inte stödde herr Zachrisson. Först nu, när reservationen föreligger, vet vi något mera. Beklagligtvis har socialdemokraterna i sin reservation åstadkommit en egendomligt osammanhängande argumentering för vpk-förslaget. Det är därför nödvändigt att ställa frågor — och att få svar på dessa frågor. Utskottet konstaterar — står det i reservationen — ”att de konkreta förslag som regeringen lagt fram väsentligen uppfyller de krav som det från principiella utgångspunkter finns anledning att ställa”. Författarförbundet — vars förslag till stöd är det som framförs i vpk-motionen —- anser däremot att propositionens förslag till stöd åt ny svensk skönlitteratur erhållit en olycklig konstruktion och innebär att förlagen, inte litteraturen, stöds. Det är naturligtvis bakgrunden till Författarförbundets ändringsförslag. Då måste jag fråga: Har herr Zachrissons förslag, herr Andersson i Lycksele, en olycklig konstruktion eller inte? Bl. a. med en avsevärd höjning av anslaget anser sig Författarförbundet ha ändrat konstruktionen. Anser socialdemokraterna detsamma? Har ni ändrat konstruktionen? Beslut om litterär utgivning skall kunna fattas utan att ovidkommande hänsyn hindrar ett seriöst konstnärligt skapande, säger man i reservationen. Och det är ett riktigt påpekande. Det är en för yttrandefriheten ytterst central fråga, säger man. Också det är riktigt. Man påpekar att de borgerliga motionerna förordar ett generellt verkande system. Reservanterna däremot förordar ett selektivt system, dock så omfattande att det har en någorlunda generell verkan. Hur skall nu besluten om stödberättigade titlar inom detta nästan generella system ske? Ja, man vill inte följa litteraturutredningens förslag att låta en sakkunnig kår — bibliotekarierna — med nära kontakt med läsarna indirekt göra urvalet. Man väljer i stället en byråkratisk procedur: kulturrådet skall få uppdraget. Vad kan nu skälet vara? Misstro mot bibliotekarierna? Eller bara en allmän förkärlek för byråkrati? Inser man inte att den lilla grupp personer — visserligen med erfarenhet och sakkunskap, hur nu det skall dokumenteras — som skall utföra urvalet kan göra ett snedvridet urval? Inser man inte att kulturrådets styrelse, med sin nuvarande sammansättning i varje fall, kan befaras utse en ideologiskt homogen grupp? Inser man inte att detta har konsekvenser för yttrandefriheten? De borgerliga motionerna föreslår mer omfattande stöd till ny svensk skönlitteratur än vad propositionen föreslår. Ja, mindre kunde man ju knappast föreslå! Något sådant, säger reservanterna, kan man verkligen inte överväga innan man har fått utvecklingstendenserna inom bokbranschen ordentligt belagda. Hur är det då möjligt för reservanterna själva att utan en sådan granskning höja anslaget med 660 96, nästan sjudubbla det? Det skulle jag gärna vilja få svar på. Beträffande de motioner som föreslår ett mera generellt stöd även för andra litteraturkategorier framhåller reservanterna att sådana förslag får man pröva sedan erfarenheter vunnits av stödsystemet. Är detta en hoppets strimma — har man ändå innerst inne insett att ett annat system än det selektiva är att föredra? Ja, någon principiell stringens har man i varje fall inte åstadkommit. Vad menas med att stöd skall ges endast under förutsättning att förlaget håller en lågprislinje? Det finns inte med i Författarförbundets förslag, och det utvecklas inte i reservationen. Hur definierar man lågprislinje i detta fall? Hur skall lågprislinjen konstateras? Skall man gå in i bokförlagens kalkyler och se efter om de uppfyller detta diffusa krav? Tankegångarna i reservationen hänger inte ihop. Det är nödvändigt att få klarhet i vad reservanterna egentligen menar. Majoritetens förslag är däremot klart och väl genomtänkt. Och det är naturligt att det förhåller sig så, då förslaget i huvudsak ansluter sig till litteraturutredningens för slag. Förslaget är grundligt utrett och remissbehandlat. Reservanternas och Författarförbundets förslag har dess värre tillkommit i största hast. Jag har naturligtvis stor förståelse för Författarförbundet som i det allvarliga läge som uppstått genom herr Zachrissons proposition försökt rädda vad som räddas kan. Men i riksdagen brukar vi vilja ha förslag som är väl beredda och kommenterade av skilda grupper i samhället, inte bara av de närmast berörda. Naturligtvis innebär också majoritetens förslag indirekt att ett urval sker. Konflikten mellan generellt verkande system och ett selektivt system ligger inte där reservanterna tror. I förlagens utgivning är lektörer, ekonomichefer och företagsledningar inblandade i urvalsproceduren. Det är sakkunnigt folk, och så länge vi har en rad olika förlag, stora och små, har man ändå garanti för att urvalet blir mångsidigt. Men ekonomiska faktorer gör sig naturligtvis gällande. Det går inte för förlagen att ägna sig åt en totalt sett förlustbringande verksamhet. Det förhållandet att det inte i samma utsträckning som tidigare är möjligt att utge svårsåld litteratur aktualiserar behovet av samhälleligt stöd. Det är därför av yttersta vikt att man slår vakt om allsidigheten och mångfalden i bokutgivningen. Men då gäller det att finna ett så långt möjligt generellt system i den meningen att det utgår automatiskt efter vissa på förhand bestämda regler. Detta är faktiskt av avgörande betydelse för kulturens frihet. Litteraturutredningen, som grubblade över problemet i flera år, fann en lösning som från principiella utgångspunkter ter sig acceptabel, nämligen att låta biblioteksinköpen vara avgörande. Man bör naturligtvis eftersträva ett automatiskt verkande system också för andra litteraturkategorier, där samma risker för styrning eljest föreligger. Vi i utskottsmajoriteten begär att regeringen snarast arbetar fram sådana system för samhällsdebattböcker och för barnoch ungdomslitteratur. Om skönlitteratur i översättning behöver ett mera omfattande stöd bör detta också vara automatiskt verkande. Emellertid finns det även behov av stöd inom en litteraturkategori för särskilda bristområden. Sådant projektstöd har föreslagits i propositionen beträffande klassiker, beträffande översättning av internationella standardverk inom facklitteraturen och beträffande barnoch ungdomsböcker med höga framställningskostnader. Projektstöd skall naturligtvis utgå som förhandsstöd. Detta kan vi utan vidare acceptera; däremot inte det selektiva efterhandsstödet till barnoch ungdomslitteratur. Jag måste inom parentes säga, att jag noterar med yttersta förvåning Författarförbundets styrelses kommentar till detta; den framfördes i ett brev häromdagen. Pengar är nog bra, och barnoch ungdomslitteraturen behöver säkert pengar, men systemet för stöd är mycket viktigt, kanske särskilt viktigt när det gäller litteratur just för barnen. Utskottets majoritet har framlagt ett klart och logiskt förslag som så långt möjligt försöker garantera kulturens frihet. Herr Zachrissons förslag beträffande litteraturstödet var också klart och logiskt — om man nämligen vill godta att samhället skall ha en styrande funktion inom denna kultursektor. Socialdemokraterna i utskottet har inte velat följa herr Zachrisson. Jag kan förstå att det inte är en angenäm uppgift att behöva desavuera ett statsråd, men i sina ansträngningar att åstadkomma ett förslag där detta inte skulle märkas så tydligt, har man försökt sitta på en hel rad stolar samtidigt. Jag vägrar att tro att mina socialdemokratiska utskottskamrater ser så lättsinnigt på viktiga principfrågor som det kan förefalla av reservationen. De är visserligen beredda att, i stället för att hela litteraturstödet och principerna för detta skall avgöras i ett enda beslut, låta lotten avgöra beträffande varje litteraturkategori för sig och därmed riskera att åstadkomma ett sammelsurium av principer. Men jag vill inte gärna tro att det är deras avsikt. Jag vädjade i utskottet allvarligt om att vi på allt sätt skulle anstränga OSS att uppnå enighet i denna för kulturlivet i Sverige så viktiga fråga. Jag vädjar nu här i kammaren; herr Zachrisson har genom utskottsbehandlingen förlorat. Men det räcker med en förlorare. Låt inte riksdagsbeslutet bli en förlust för kulturens frihet! Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag i punkterna 1-3. Herr talman! I kulturpolitiken måste man, som på andra områden, prioritera. Läget är nu på många kulturområden att samhälleligt stöd ovillkorligen måste till för att förbättra — ja, ibland kanske rent av rädda situationen. Men det vore i hög grad oklokt om man enbart nöjde sig med att registrera en olycklig utveckling och sätta in allehanda stödåtgärder. De bakomliggande faktorerna förtjänar allt beaktande, om man skall kunna vända utvecklingen. Vad det ytterst handlar om är naturligtvis att förändra människors konsumtionsmönster, så att kulturprodukter och kulturupplevelser värderas högre än nu i valet mellan olika konsumtionsmöjligheter. Åtgärder för att sprida kulturintresset måste ges högsta prioritet. Ett utmärkt exempel i detta sammanhang är just böcker. Det är naturligtvis ur kulturpolitisk synvinkel ytterst beklagligt att böcker upplevs som dyra och att stödåtgärder måste sättas in för att bokproduktionen skall kunna upprätthållas. Men böcker är inte dyra i sig, inte mer än andra produkter. Det beror helt på hur den enskilde prioriterar. Det finns ganska mycket i marknaden som kostar över 40 kr. som konsumenten utan vidare anser sig kunna köpa, medan den magiska gränsen just när det gäller böcker —- för dem som faktiskt köper böcker — förefaller att ligga vid 40 kr. Det är litet rörande att höra herr Andersson i Lycksele tala med så stora ord om det höga kostnadsläget — när det gäller böcker vill säga. Hur man just på denna sektor skall åstadkomma en kraftig prissänkning går herr Andersson inte in på. Han tror det räcker med att han gång på gång upprepar det magiska ordet lågprislinje. Herr Mattson i Lane Herrestad har redan berört hur komplicerat det här problemet är. Det vore verkligen roligt om herr Andersson ville tala om för oss andra, fåkunniga här i kammaren hur lösningen ser ut. En väg att sprida kulturintresset är givetvis att göra kulturen mer lättåtkomlig. Därför är en decentralisering av kulturutbudet så viktig. Det är bakgrunden till att utskottsmajoriteten anser det befogat och nödvändigt med en höjning av anslaget till folkbiblioteken utöver vad propositionen föreslagit. Att utveckla biblioteksverksamheten i kommuner med svag biblioteksorganisation måste vara en angelägen uppgift, liksom att snabbt öka möjligheterna för kommuner med glesbygdsområden att inköpa bokbussar. Detta är av vikt, inte minst för barnen. Här kan faktiskt herr Andersson hitta en del av de pengar som han trodde hade trillat bort. Bokhandeln —- som utbildningsministern symtomatiskt nog alldeles glömt bort i sin proposition — har en viktig funktion i det svenska kulturlivet. Enligt min mening vore det befogat att betrakta bokhandeln som en kulturinstitution som snarare bör ytterligare utvecklas. Genom majoritetens förslag om ett exemplar av stödda böcker till varje bokhandel, får bokhandeln ett visst ehuru naturligtvis mycket begränsat stöd. Men vi anser att bokhandelns situation bör närmare granskas och att man -— där det visar sig att stöd behövs — snarast bör sätta in åtgärder. Kanske är det främst lagerstöd som behövs. Också antikvariatens betydelse måste uppmärksammas. En breddning av kulturintresset och ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet kan dock snabbast komma till stånd om åtgärder inriktade på barn och ungdom starkt prioriteras. Förskolan och skolan är de förnämsta instrumenten för att åstadkomma en ökad efterfrågan på kultur. Departementschefen understryker i propositionen 20 vilken vikt han fäster vid att dessa institutioner medverkar till att ge barnen erfarenhet av aktivt deltagande i vårt kulturliv. Och han redovisar skilda initiativ som tagits för att rikta uppmärksamheten på barnens kulturbehov. Enligt min mening är det inte tillfredsställande att barnkulturfrågorna får denna splittrade bevakning. Insatser för dessa åldersgrupper måste planmässigt inordnas i den statliga kulturpolitiken. I moderaternas motion 792 belyses en hel rad problem som fordrar ingående överväganden. Självfallet kan skolans kulturfostrande uppgifter inte reduceras till en fråga enbart om de praktisk-estetiska ämnena i skolan. Skolbibliotekets roll som kulturinstitution måste preciseras. Tillgången på kvalificerad personal är inte tillräcklig. Kulturen skall besöka skolan. Men som visas i motionen föreligger en betydande regional olikhet då det gäller besök i skolan av riksteater och rikskonserter; detsamma torde gälla andra kulturprogram. Det är ur många aspekter önskvärt att utövande konstnärer engageras i skolan — också här torde förhållandena skifta avsevärt mellan olika skolor. Men skolan skall också besöka kulturen: eleverna skall under sin skoltid göras förtrogna med de lokaliteter där kulturverksamheten bedrivs i vuxensamhället. Var och en som har kontakt med en skolstyrelse vet vilket begränsat ekonomiskt utrymme det finns för det ändamålet och hur ofta just anslag för detta får skäras ned eller bort. I den statliga kulturpolitiken finns inga preciserade målsättningar för hur barn och ungdom i förskola och skola skall ges tillfälle till kulturell aktivitet. Läroplanerna tar endast då det gäller praktiskt-estetiska ämnen — och också där i ringa utsträckning — upp skolans kulturförmedlande uppgift. En målmedveten och planmässig påverkan till kulturförståelse förutsätter att mål och medel preciseras, och det torde kräva stora insatser från statens sida, inte minst av ekonomisk art. Jag har här bara berört ett fåtal problem i sammanhanget. Det är uppenbart att det krävs en samlad översyn.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 Övriga områden som behandlas i föreliggande betänkande kommer att beröras av fru Diesen.

Herr talman! Fru Mogård sade i sitt anförande att ingen i kulturutskottet har brytt sig om propositionen. Det är en intressant motsägelse gentemot den version av utskottsbehandlingen som herr Sundman gav i Aftonbladet vilken jag tidigare refererat till, där han menade att vi bara hade ett verbaliserat förslag, nämligen propositionen. Nu har utskottets ordförande tidigare gett mig rätt när jag beskrivit utskottsbehandlingen, och jag hoppas att vi därmed kan lämna den delen av procedurfrågan. Fru Mogård säger att hon enträget har försökt få veta var vi på den socialdemokratiska sidan står. Hon påstår att hon inte kom underfund med det förrän hon fick se reservationen. Detta är ju en uppföljning av den debatteknik som fru Mogård i andra sammanhang använder sig av. Det är helt klart att — och detta har också framgått av herr Mattssons i Lane-Herrestad tidigare inlägg — att vi har preciserat vår ståndpunkt. Herr Mattsson har sagt att vår ståndpunkt när vi ställde upp på Författarförbundets linje innebar att de centerpartistiska ledmöterna då inte kunde följa med utan gick över på moderaternas linje. Detta borde fru Mogård ha upptäckt vid utskottsbehandlingen. Nu var det väl emellertid i själva verket så, att fru Mogård var rädd för att mista greppet om centerpartiet vid behandlingen av den här frågan. Jag har tidigare — privat — gratulerat fru Mogård till den framgång hon har haft när hon har lyckats fånga in också centerpartiet till en samlad borgerlig linje i frågan. Därmed har hon ju lyckats med en sak som många moderater i andra sammanhang högt har åstundat, nämligen att åstadkomma en borgerlig samling. Men den har fått olyckliga konsekvenser för center partiet i detta sammanhang — liksom för övrigt så många gånger annars, när man gått ihop med moderaterna. Fru Mogård gömmer sig sedan bakom en rad frågor till mig var vi står och vad det vi skrivit innebär osv. Jag uppfattar det som ett försök att undvika en diskussion om det dåligt genomtänkta förslag som majoriteten har avgett. Det har underkänts av den fackliga organisationen på det här området, och det tycker jag borde stämma fru Mogård till eftertanke. Hon hänvisar till litteraturutredningen i många sammanhang, men när det gäller barnboksstödet överger moderaterna, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, litteraturutredningen och rycker bort den väsentliga delen av barnboksstödet.
Herr talman! Ack, att det bara vore debatteknik när jag säger att jag först när reservationen förelåg fick reda på var socialdemokraterna stod! Men till skillnad från herr Andersson i Lycksele tycker jag faktiskt att principfrågorna är intressantare att diskutera än olika versioner av hur det har gått till i utskottet. Vi som sitter i utskottet kan ju göra upp privat om vad som har förekommit och vad som inte har förekommit. Herr Andersson vill inte besvara mina frågor. Det är naturligtvis också en sorts debatteknik, men jag har aldrig upplevt att den har använts här i kammaren förut. Jag föreslår att herr Andersson omprövar det och i ett senare replikskifte gör en ansträngning att svara på frågorna.

Fru Mogård säger att jag är ovillig att svara på frågor. Det är jag visst inte, men på korta replikminuter är det naturligtvis helt omöjligt att svara på 20-30 frågor som jag tror fru Mogård ställde. Till yttermera visso har fru Mogård som företrädare för utskottets majoritet inte behagat ta upp den som jag tycker väsentliga principfråga som jag ställde i mitt huvudanförande. Jag fick inget svar av herr Mattsson i Lane-Herrestad, och jag hade därför hoppats att fru Mogård skulle ta tillfället i akt och svara på den.

Förslaget har också kritiserats kraftigt Vi har försökt göra beräkningar på detta. Enligt dessa kommer man fram till att drygt 1,5 miljoner av de 4,8 miljonerna försvinner i er stödmodell. Därmed ligger ni faktiskt på en lägre nivå när det gäller effektivt litteraturstöd än vi gör med vårt förslag.
Herr talman! Jag håller fortfarande på att vi skall diskutera principfrågan. Men för att kammaren skall få klart för sig hur det har gått till i utskottet skall jag bara nämna att herr Andersson i Lycksele på ett tidigt stadium sade till mig att ”moderaterna har skrivit en så elak motion att dem kan vi inte diskutera med”. Det är vad han kallar för att inbjuda till samförståndslösningar. Även om frågorna var många — men de var faktiskt inte så många, jag har skrivit upp dem och de är fem — kan väl herr Andersson i alla fall börja svara på dem, så kanske vi under dagens lopp kan få klarhet i en del saker. Speciellt tycker jag att det där med lågprislinje för förlagen är intressant. Det finns ingenting skrivet någonstans om det. Vi är många som förskräckligt gärna vill veta vad det egentligen innebär. Jag tycker nog att herr Andersson skall ta den frågan först.

Herr talman! ”Ett levande och vitalt kulturliv är en omistlig del av ett mänskligare samhälle. — Ett kulturvänligt klimat förutsätter inte bara frihet och öppenhet. Det kräver också generositet och stimulans i ekonomiskt avseende.” Detta är ett citat ur folkpartiets partiprogram angående kulturpolitiken. I partiets ställningstagande till innehållet i förra årets kulturproposition och till detta årets har vi försökt förverkliga intentionerna i detta program. Det beslut om den statliga kulturpolitiken som riksdagen fattade förra året var till stor del ett rambeslut. I det låg visserligen en rad viktiga förbättringar, t.ex. i form av ökade anslag till musikoch teaterinstitutioner, till fria grupper etc., men annars handlade beslutet mest om målen för den s.k. nya kulturpolitiken. Redan då stod det klart att det skulle fordras stora insatser från både stat och kommun för att ge ramen ett innehåll, för att ge de luftiga visionerna en konkret innebörd. Från folkpartiets sida förklarade vi oss beredda att medverka till det, och det löftet står fast. Stora och viktiga områden saknades helt i fjolårets proposition. Det gällde bl.a. litteraturen och filmen. Men vi lugnades på den punkten med att man inom utbildningsdepartementet ville fundera litet mer på förslagen från litteraturutredningen och filmutredningen. Nu har man tänkt färdigt, och resultatet finns redovisat i propositionen 20. Lever man i den upp till löftena från förra året? Får de stora målen en konkret innebörd? Låt mig redovisa reaktionen hos en av dem som arbetat med den nya kulturpolitiken, författaren P. O. Engquist. Efter att ha redovisat hur man inom kulturrådet ständigt hänvisade till de stora s.k. branschutredningarna, bl.a. litteraturutredningen, så fort det blev tal om konkreta åtgärder säger han: ”Litteraturutredningen kom. De stora planerna var nu inte så stora, kostymen var en liten vante. Men ändå, det var alltid något. Nu kommer till slut propositionen med slutfacit. Och där står vi alla efter alla dessa år och tittar på det lilla, lilla resultatet. Känner vi oss generade mest? Snopna? Eller bara lurade?” Ja, det är frågan. För det är ett mycket magert förslag som utbildningsministern presterat. Av litteraturutredningens noga och mödosamt hopvävda förslag till ett ordentligt stöd till litteraturen återstår inte mycket. Litteraturutredningens förslag om ett generellt stöd till ny svensk skönlitteratur har i utbildningsministerns tappning — för att använda P. O. Engquists ord — blivit ”en i sista stund på korrekturstadiet inslängd halv miljon”. Vad som nu återstår är bara några fragment av en god tanke. Men det är glädjande att kunna konstatera att ingen i utskottet, inte ens utbildningsministerns egna partikamrater, ansett det mödan värt att försvara propositionens urusla förslag till stöd för den svenska skönlitteraturen. Alla har varit på det klara med att det behövs insatser av en helt annan storleksordning än de som utbildningsministern föreslagit. Därför innebär både utskottsmajoritetens och reservanternas förslag en helt annan ambitionsnivå än propositionens. Oavsett vilka av dessa som blir riksdagens beslut kommer det därför att bli en seger för litteraturen och ännu ett nederlag för utbildningsministern. Med majoritetens förslag kommer 4,8 milj.kr. i stället för 500 000 kr. att ställas till förfogande för att stödja den nya svenska skönlitteraturen. Med utskottsreservanternas förslag blir summan i stället 3,3 milj.kr. — ett förhållande som kan vara värt att notera även av andra än kammarens ledamöter. I fråga om utformningen av stödet till den nya svenska skönlitteraturen har, som vi förut hört, utskottets majoritet och minoritet olika uppfattning. Låt mig då, herr talman, först säga att det här inte, som man lätt kan få intrycket av, rör sig om en utan om två frågor. Det gäller för det första efter vilka regler stödet skall fördelas och för det andra vilka motprestationer som skall krävas av förlagen. Det är från den utgångspunkten som utskottet närmat sig frågan — inte utifrån om man skall välja förslag som förts fram av den ena eller andra organisationen. Ett selektivt efterhandsstöd som propositionen föreslår — ett stöd som fördelas av en jury efter individuell bedömning —- rymmer faror, det har uttalats förut här i dag. Det ger utrymme för godtycke och kan lätt bli ett vapen för irriterade makthavare mot besvärliga kritiker. Det innebär också att förlagen aldrig på förhand kan avgöra om de kommer att få stöd för en bok eller inte. Den osäkerheten kommer att vara mest besvärande för de mindre förlagen. De har de snävaste marginalerna och är därför mest sårbara. Jag kan därför inte förstå dem som med hänvisning till bl.a. småförlagen förordar ett selektivt efterhandsstöd. Det är ju just hänsynen till dem som — vid sidan av omsorgen om yttrandefriheten och litteraturens oberoende — gör att riksdagen bör avvisa förslaget om ett litteraturstöd byggt på juryval och i stället besluta om ett stöd som fördelas enligt automatiskt verkande regler. Låt mig i det här sammanhanget också säga: Man utplånar inte den grundläggande skillnaden mellan ett selektivt och ett generellt stöd genom att öka antalet stödberättigade titlar inom det förra. Kvar står ju ändå att det skall ske en individuell bedömning bok för bok med allt vad det innebär av risker och osäkerhet. Herr Ahlmark kommer senare att ytterligare beröra frågan om fördelningsreglerna. Beträffande motprestationer från förlagens sida för ett statligt stöd har i debatten nämnts två huvudalternativ: lågprissättning av böcker resp. fördelning av gratisexemplar till boklådor och dylikt. Herr Andersson i Lycksele: I folkpartiets partimotion framfördes att utskottet borde noggrant pröva såväl litteraturutredningens som Författarförbundets förslag eller anhålla om ett nytt förslag. Bägge alternativen har studerats ingående av utskottet under kontakter med företrädare för författare, förlag, bokhandel etc. Jag ställde frågor och fick svar. Herr Andersson ställde frågor och fick svar. Jag noterade dem alla. En lågprislinje är principiellt tilltalande, det är alla överens om. De nuvarande bokpriserna är alldeles för höga för att människor skall ha råd att köpa böcker i nämnvärd omfattning. Om det fanns förutsättningar för att förverkliga en verklig lågprislinje, skulle jag vara den första att förorda en sådan. Men, herr talman, utskottets alla hearings och diskussioner har övertygat mig om att det inom de ekonomiska ramar som ett litteraturstöd måste hålla sig i dag inte går att åstadkomma någon större prissänkning. Det är beklagligt att förespråkarna för lågprislinjen inte vill medge detta. Därtill kommer en mer principiell invändning mot krav på maximipriser i utbyte mot statligt stöd, nämligen risken för en splittrad prisbild. Även jag finner att det föreligger en påtaglig risk att förlagen under sådana villkor skulle acceptera ett statligt stöd bara för den svårsålda litteraturen, medan man skulle behålla nuvarande höga priser på mer efterfrågade böcker. Det kan jag inte finna skulle vara ett intresse för den litteraturläsande allmänheten. Mot den här bakgrunden anser jag att övervägande skäl talar för att motprestationskravet på förlagen bör vara att de skall ställa ca 450 exemplar av varje bok som erhåller stöd till förfogande för distribution till boklådor o. d. Det innebär att man i princip håller fast vid det prestationskrav som litteraturutredningen efter mycket funderande fann vara bäst. Med en fördelning till bokhandeln garanterar man god spridning av nyutkommen litteratur med allt vad det innebär av stimulans till läsning, samtidigt som bokhandeln får ett litet men välbehövligt stöd. När det gäller stöd för översättningar av utländsk skönlitteratur har folkpartiet i partimotionen framfört att det i princip finns samma skäl som vid stödet till svensk litteratur, att stödet skall vara automatiskt verkande. Detta är dock svårare att konstruera, jag medger det.

I motionen 793 av Björn Molin föreslås att riksdagen uttalar att samhälleligt stöd till bokutgivning bör omfatta också utgivningen av facklitteratur. Utskottet har inte gått så långt i uttalandet, men uttryckt vikten av att fackoch debattlitteratur har stor bredd och att det är av stor betydelse att de svenska samhällsdebatterande böckerna snarast fogas in i en statlig stödordning. När det gäller barnoch ungdomslitteraturen tillstyrker utskottet, som vi tidigare hört, en försöksanordning med stöd i förhand till den kategori böcker som anges i propositionen men avvisar alltså det selektiva efterhandsstödet. Förslag om automatiskt verkande stöd bör utarbetas och om möjligt föreläggas 1975/76 års riksmöte. Utskottets ställningstagande beträffande barnoch ungdomslitteraturen är inte, som herr Mattsson i Lane-Herrestad och fru Mogård förut har sagt, ett uttryck för att vi anser den i mindre behov av stöd än annan litteratur. Förhållandet är i vissa avseenden det motsatta. Det stora utbudet av dåliga serietidningar och s.k. masslitteratur gör det angeläget att stimulera tillkomsten av bra barnoch ungdomsböcker. Men utskottets betänkligheter mot ett selektivt stöd har gjort att vi känt tvekan inför propositionens förslag även på denna punkt, och då måste vi tillgripa den enda väg som står ett arbetstyngt riksdagsutskott till förfogande, nämligen att begära att ett nytt förslag läggs fram för riksdagen till nästa riksmöte. Om det kan ske redan i höst är ingen gladare än jag. Som en röd tråd genom utskottsbetänkandet, när det gäller litteraturstödet, går alltså det automatiskt verkande stödet. Bidragen skall inte fördelas genom ett urvalsförfarande, där varje litterärt verk skall granskas och godkännas av en liten grupp människor. Härmed säkrar utskottsmajoriteten den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Låt mig säga några ord om läsfrämjande åtgärder. Förslaget i folkpartiets partimotion om att regeringen på grundval av litteraturutredningens förslag nästa år skulle lägga fram ett brett program för insatser för de läshandikappade avvisas med motiveringen att tiden är för knapp. Utskottet förutsätter att frågan skall ingående studeras innan förslag om behövliga åtgärder föreslås riksdagen. Jag är nöjd med den skrivningen. Men jag vill här understryka vikten av att man bland övriga läshandikappade inte glömmer bort de psykopatiska barnen, en liten grupp som hittills har förbigåtts. Biblioteken spelar en central roll för spridningen av böcker. I allmänhet har svenska bibliotek hög standard. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuners bibliotek. Även om man — som departementschefen — avvisar tanken på att i lag ålägga kommunerna att svara för en viss minimistandard, tycker jag det är rätt att värna om kommunal självstyrelse; man bör kunna fastlägga vissa riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas. En riktlinje bör vara att biblioteken inte söker öka sina inkomster genom att avgiftsbelägga bokutlåningen. Utskottet avvisar vår tanke på en särskild kungörelse, där principen om fria boklån slås fast, men slår i sin skrivning vakt om principerna att bibliotekens samlingar skall vara tillgängliga utan avgift.

På ingen av dessa punkter gav departementschefen i propositionen några utfästelser och anvisade ej heller medel för nästa år, som svarar mot de faktiska behoven. Utskottet har däremot med sitt för nästa år kraftigt höjda bidrag till folkbiblioteken möjliggjort det första ledet i en upprustning. Och med utskottets skrivning om möjligheterna att fullfölja de insatser som föreslås i år har jag avstått från att begära att riksdagen i dag gör något uttalande om femeller tioårsprogram. Herr talman! Låt mig också säga något om filmen. Den är en väsentlig kulturfaktor i det moderna samhället, och att upprätthålla en inhemsk produktion på detta område är angeläget. Vår utbildningsminister blev enligt tidningarnas referat häromdagen grundligt informerad om den svenska filmens bekymmersamma situation och lär — också enligt referat — utstrålat idel välvilja och förståelse. Synd att informationen inte kom, innan propositionen skrevs. Den hade då kanske haft ett annat innehåll. I filmutredningens betänkande nr 2 indelas kortfilmen i två kategorier. Den ena kategorin är beställningsfilm. Dit hör dokumentärfilm, journalfilm, reklamoch undervisningsfilm. Beställningsfilmer finansieras i allmänhet av beställaren. Mot detta står kategorin fri kortfilm, som för sin finansiering är beroende av en osäker marknad och hänvisad till stöd av allmänna medel. Filmutredningen föreslog också ett statligt stöd på 4 milj.kr. till den fria kortfilmen. Propositionen förbigår utredningens förslag. F. n. finansieras kortfilmen av maximalt 30 96 av Filminstitutets G-fond . Den möjligheten till finansiering skall visserligen finnas kvar, men ett ökat stöd till kortfilmen skall kunna lämnas genom den aya fonden som bildats av Svenska filminstitutet och Sveriges Radio. 10 96 av fondens tillgängliga medel skall användas för produktion av kortfilm som i princip först skall visas i svensk television. Att det i propositionen står att även sådana filmer, som Sveriges Radio inte önskar visa, får finansieras av fonden innebär inte något reellt stöd till kortfilmen. Den fria kortfilmen existerar i Sverige i dag blott undantagsvis. Men det är inom den fria kortfilmen som de konstnärliga försöken görs, och de är ett utmärkt medel i opinionsbildningens tjänst. Därför anser vi i folkpartiet att förslag till stöd åt den fria kortfilmen skall föreläggas nästa riksmöte. Jag yrkar bifall till reservationen 12. 1972 bildades den s.k. H-fonden för förhandsstöd till svenska långfilmer. Stödet har formen av produktionslån eller produktionsgarantier. Till H-fonden utgår ett statligt stöd innevarande budgetår om 3 380 000 kr. Detta bidrag skall falla bort och överföras till den nya fond som bildats genom avtal mellan Filminstitutet och Sveriges Radio. I och för sig rymmer fonden stora möjligheter, det skall erkännas. Endast sådana produktioner, som Sveriges Radio i förväg har godkänt, får dock finansieras genom fonden. Enligt folkpartiets mening bör ett fortsatt, successivt utbyggt statligt bidrag utgå även till H-fonden för att stimulera enskilda producenter att satsa på konstnärlig svensk filmproduktion. Hittills har flertalet enskilda filmproducenter haft ambitioner att söka skapa lika god film som Sveriges Radio. Det vore därför fel att hänvisa all produktion av konstnärlig ambitiös film till den nya fonden. Statligt stöd bör utgå till såväl H-fonden som till den nya fonden. Jag yrkar bifall till reservationerna 17 och 18, vilka innebär 3 milj.kr. till produktion av svensk långfilm. Visst statsbidrag utgår i dag till filmvisning. I propositionen sägs att ”de statliga åtgärderna för filmvisning bör inriktas på att stödja och underlätta de olika försök som görs för att skapa alternativ till den kommersiellt uppbyggda filmvisningen på biograferna”. Departementschefen understryker vidare vikten av ett lokalt engagemang i verksamheten och betonar organisationernas insatser inom kulturoch fritidsverksamhet. De föreslagna statliga åtgärderna till förbättringar av filmvisningsmöjligheterna kommer framför allt Folkets Husföreningarnas Riksorganisation och dess Bio Kontrast till godo. Dessutom föreslås 750 000 kr. till stöd åt andra former av biografvisningsverksamhet. Ingen organisation, som visar intresse för visning av kvalitetsfilm, bör ställas utanför statligt filmvisningsstöd, därför att den ej administreras av Bio Kontrast. I en reservation till filmutredningens första betänkande utformades en modell för stöd till visning av kvalitetsfilm, som innebar vissa garantier till ägare av biografer. Dessa garanteras enligt förslaget vid visning av kvalitetsfilm samma summa som genomsnittligt tas in på varje föreställning. I reservationen beräknas att i genomsnitt 250 kr. bör tas i anspråk för varje föreställning. För en summa av 1,5 milj.kr./år skulle man med denna metod kunna få till stånd minst 6 000 föreställningar av kvalitetsfilm. Det finns enligt vår mening goda skäl att pröva det skisserade systemet för stöd till visning av kvalitetsfilm i stället för det som föreslås i propositionen. Vi avstyrker propositionens förslag till medelsanvisning på 1,3 milj.kr. och yrkar på att 1,5 milj.kr. anvisas till en försöksverksamhet med visningsgarantier. Med detta yrkar jag bifall till resetvation nr 19. Till sist, herr talman, några ord om Sveriges Konstföreningars Riksförbund. Hur kommer det sig, att vår kulturminister, som sägs stödja alla folkrörelser, glömt bort en så stor och viktig folkrörelse? Tur att det finns ett kulturutskott, som har möjlighet att föreslå ett nytt förslagsanslag! Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 12, 17, 18, 19, 22 och 24, samt i övrigt bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Förra årets riksdag var för svensk kulturpolitik en viktig milstolpe. Då antog vi riktlinjer för den statliga kulturpolitiken, som nu i ett nät av aktiviteter och initiativ förs ut till förverkligande. Från flera håll har omvittnats hur kulturprogrammen i föreningslivet, det vidgade studiearbetet och den ökäde satsningen på teateroch musikgrupper gett en påtaglig vitalisering åt folkrörelsernas och kulturgruppernas verksamhet. Särskilt glädjande är barnoch ungdomsorganisationernas roll, och jag vill gärna också apostrofera den påtagliga förnyelsen i Folkets Husoch Folkparkrörelsernas arbete. Det är också mitt intryck att kommuner och landsting på flera håll, trots stram ekonomi, föredömligt följt upp sina löften om en medverkan i den kulturpolitiska satsningen. Denna växande kulturaktivitet är ett stimulerande svar på vår önskan att främja kontakt och skapande aktivitet mellan människor. Några av de mål för kulturpolitiken som vi fastställde i fjol är särskilt centrala i årets kulturproposition, nämligen kravet på att bjuda motstånd mot kommersialism och kravet på ökad hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Såväl filmproduktion som litteraturutgivning arbetar i hög grad på kommersiella villkor. På filmsidan har vi redan kommit en bit på väg med statliga insatser. Med litteraturstödet ger vi oss nu in på ett oprövat område, ett viktigt men svårt. Särskilt viktig blir årets satsning på barnkulturområdet, eftersom barnen är speciellt sårbara och oskyddade mot kommersiell påverkan. Stöd till invandrarlitteraturen och en starkt utbyggd biblioteksverksamhet på arbetsplatsen är andra exempel på en selektiv kulturpolitik i riktlinjernas anda. Herr talman! Låt mig med tillfredsställelse konstatera den enighet kulturutskottet visar i en rad avseenden, främst i fråga om kulturminnesvården men också då det gäller filmen — frånsett vissa reservationer i marginalen. Detta gäller i långa stycken också litteraturstödet, även om massmedia mer uppmärksammat de kontroversiella punkterna. I fjol beslöt vi under stor samstämmighet, att kulturpolitiken bl.a. skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och görs levande. Ett instrument för detta är givetvis kulturminnesvården, och i principbeslutet om denna betonades, att den i ökad utsträckning borde inriktas på att bevara samlade miljöer vid sidan av den traditionella monumentoch objektvården. Beslutet togs av en enhällig riksdag. Fjolårsbeslutet innehåller fyra punkter: 1. Den statliga kulturminnesvården får en organisatorisk förankring på länsplanet genom att länsstyrelsen den 1 juli 1976 blir regional kulturminnesvårdsmyndighet. 2. Länsmuseerna skall få ett nytt statsbidrag för att säkerställa sin kvalificerade kompetens inom kulturminnesvården. Det ger dem dessutom förstärkta möjligheter till insatser inom hela det fält som en fri kulturinstitution har som arbetsområde. 3. Ärenden enligt kulturminnesvårdens speciallagstiftning decentraliseras till länsstyrelsen. Därigenom ökar förutsättningarna för lokalt medinflytande, särskilt i frågor som har ett starkt samband med den fysiska planeringen och samhällsplaneringen i stort. 4. Riksdagen beslöt också en genomgripande omorganisation av riksantikvarieämbetet och de historiska museerna. Dessa långtgående beslut har regeringen föresatt sig att genomföra så snabbt som det rimligtvis är möjligt. Arbetsgruppen för vissa kulturminnesvårdsoch museifrågor lägger i dagarna sista handen vid ett preciserat förslag i fråga om den regionala omorganisationen, handläggningen av ärenden enligt speciallagstiftningen och det nya länsmuseistödet. I nästa års kulturproposition återkommer jag till gruppens förslag. Jag har sett det som särskilt betydelsefullt att den centrala kulturminnesvården redan i år får en förstärkt organisation för att bl.a. kunna möta de krav som följer av den regionala omorganisationen. Med den nya organisationen skapas en organisatorisk grund för fortsatt samverkan mellan central kulturminnesvård och historisk museiverksamhet, samtidigt som museiinstitutionernas fria och självständiga ställning markeras. Med omorganisationen följer också en väsentlig upprustning av organisationens olika enheter. I år har tyngdpunkten i viss mån lagts på museerna och på den tekniska institutionen för konservering och föremålsvård. Omorganisationen av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer innebär slutet på en osedvanligt lång period av utredningar och därmed följande ovisshet om den roll kulturminnesvårdens centrala organ skall spela inom samhällsplaneringen. Jag har med glädje konstaterat att riksdagen sluter upp kring den lösning som nu föreslagits. De intentioner som har varit vägledande vid reformarbetet på kulturminnesvårdens område överensstämmer också mycket väl med de riktlinjer som dragits upp för det europeiska byggnadsvårdsåret. Europarådet har tagit initiativ till en informationskampanj i byggnadsvårdsfrågor, och den pågår just nu i nästan alla Europas länder. Syftet med den här kampanjen, som vi här i Sverige f. ö. deltar mycket aktivt i, är att intressera inte bara centrala myndigheter utan också kommuner, frivilliga organisationer och enskilda. Den vänder sig inte främst till specialisterna utan till den stora allmänheten för att intressera människor för värdet av att ta till vara äldre bebyggelsemiljöer, för att informera om bevarandets praktiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska problem och för att skapa ett brett och aktivt engagemang för kulturminnesvården. Låt husen leva är mottot för det svenska program som satts i gång dels Nr 89 av en central styrelse här i Stockholm, dels av särskilda kommittéer Fredagen den ute i länen och som av regionala och lokala grupper ute i landet har 23 maj 1975 mötts med mycket stort intresse. Det har varit stimulerande att sehur — byggnadsvårdsåret lyft fram ett starkt folkligt engagemang i hembygds = Statligt litteraturvård och arbete med att bevara den äldre kulturmiljön. stöd, m.m. Förutom de tre av Europarådet utvalda nationella pilotprojekten eller restaureringsmodellerna — Visby innerstad, trästaden i Falun och Engelsbergs bruk i Västmanland — har flera andra studieobjekt valts ut i län och kommuner. Herr talman! Filmen spelar en mycket viktig roll i kulturlivet och korsar sannolikt klassgränserna i större utsträckning än andra kulturella uttrycksformer, etermedierna undantagna. Vi vet samtidigt att det kommersiella trycket inom filmbranschen är mycket hårt, inte minst därför att den internationella marknaden är varje storbolags aktionsområde och därför att filmproduktionen ofta är förenad med mycket höga kostnader. I det perspektivet är det litet förvånande och också beklagligt att den offentliga debatten om filmstödets utformning varit så föga omfattande. Långfilmens traditionella distributionsform är biografen, men för flertalet tittare torde TV i dag spela en viktigare roll som långfilmsdistributör än vad den gamla kvartersbion eller de upprustade citybiograferna gör. Dessutom har kortfilmen och barnfilmen fått helt nya möjligheter genom TV utöver den distributionskanal som organisationslivet sedan länge utgör. Denna nya situation understryker behovet av att på vissa punkter se film och TV i ett gemensamt perspektiv. Vidare: Om vi i ett så litet land som vårt skall ha en chans att hålla det kommersiella trycket stången och om vi skall kunna klara att bibehålla kunskap och kvalitet, ja, då behöver vi hålla samman resurserna på filmsidan, ekonomiskt, tekniskt och personellt. Huvudinstrumentet för vår filmpolitik är liksom hittills avtalet mellan staten och filmbranschen, och det gäller fram till 1983. Detta avtal behöver dock kompletteras. På mitt initiativ har Sveriges Radio och Svenska filminstitutet som bekant gjort upp om en gemensam fond för filmproduktion. Jag behöver inte här närmare gå på villkoren för detta avtal, men jag vill gärna uttala min stora tillfredsställelse med att det har kommit till stånd. När det gäller filmvisning stöder vi den visning av kvalitetsfilm som bedrivs genom Bio Kontrast, och vi föreslår också en rätt stor summa pengar för nya visningsförsök. Det är nödvändigt med försöksverksamhet på det här området, så att vi får sådana erfarenheter som gör en större satsning möjlig i framtiden. På barnfilmens område tillsätts ett nytt samrådsorgan, barnfilmrådet, som får en mycket strategisk och viktig roll i den nyinsats vi nu gör på detta område. Filminstitutet får också nya resurser för detta ändamål, och det behöver väl knappast sägas att de erfarenheter och kunskaper som den tidigare barnfilmkommittén har självfallet skall utnyttjas i detta sammanhang. Kerstin Jordan, som är ordförande i den arbetsgrupp för barnkulturfrågor som är knuten till utbildningsdepartementet, kommer senare i debatten att närmare gå in på barnfilmen och dess kulturpolitiska roll. Jag vill gärna så här i kammaren passa på att lovorda barnkulturgruppen för dess engagemang och uppslagsrikedom på ett hittills alltför försummat område — barnkulturen. Herr talman! Får jag som en liten anmärkning i kanten också kommentera en reservation. Den här debatten som i så hög grad kommer att handla om litteraturstödet — jag skall komma till det strax — kanske förbigår en del moment. Men centerpartiets företrädare har litet nymornat i en motion och en reservation upptäckt att det finns någonting som heter videogram och att det troligen är farligt. I nästan rörande ordalag beskrivs detta medium som något slags ny massmedial undermetod, som man måste skydda sig mot. Det är helt visst av väsentlig betydelse att uppmärksamt följa utvecklingen av nya media, inklusive videogram. I all synnerhet gäller det tendenser till spekulation och kommersialism. Men videogram är ju bara en sektor av en komplicerad och växande bransch. Videobanden har sina särskilda möjligheter, och därför har regeringen tillsatt ett par utredningar som skall granska specialproblem på detta område. Men att så till den grad överdriva betydelsen av videogram i jämförelse med andra media, som centerpartisterna gör, är att sila mygg. Ni hade kunnat ge ett mycket väsentligare bidrag till en konstruktiv antikommersiell kulturpolitik om ni låtit bli att beröva barnkulturen möjligheter till läsfrämjande insatser bland de kulturellt fattiga — ett resultat av de förslag som ni har på litteraturområdet. Herr talman! Då det gäller litteraturstödet har säkert många fått den uppfattningen att det generellt råder stora motsättningar. En sansad bedömning visar att så inte är fallet. Låt mig erinra litet om bakgrunden, även om en del andra talare också har gjort det. Vi har haft en utredning, litteraturutredningen, som enligt de allra flesta gjorde ett bra jobb av en nära nog omöjlig uppgift. På de flesta punkter accepterades utredningens förslag av en bred remissopinion, och det var då naturligt för regeringen att i huvudsak följa utredningens förslag. Det gäller stödet till klassikerutgivning, till barnoch ungdomslitteratur, översättningslitteratur, biblioteksverksamhet osv. Litteraturutredningens förslag till s.k. generellt stöd åt svensk skönlitteratur för vuxna mötte emellertid en mycket splittrad remissopinion, och jag bedömde det därför som omöjligt att följa detta förslag. Ett komplicerat stödsystem, som ändå lämnar det mesta åt slumpen och inte garanterar att ny och obekväm litteratur får bättre villkor — det kan inte vara ett bra svar på väsentliga krav. Men samtidigt var de flesta på det klara med att någon form av stöd till svensk skönlitteratur försöksvis borde komma i gång genom kulturrådets försorg. Detta sades också i remissyttrandena. Det var då naturligt att prioritera den litteratur som har det svårast, nämligen debut litteratur, poesi och mer svårsåld skönlitteratur, för att under tiden söka utforma en bredare stödform. Efter propositionens avlämnande har Författarförbundet utarbetat ett mycket intressant konkret alternativ till litteraturutredningens förslag. Det fanns antytt i remissen — det är helt riktigt — men det var alldeles för vagt för att kunna etableras. Det har emellertid efter arbete i Författarförbundet nu preciserats och lagts fram, som här sagts, för alla riksdagens partier. Detta förslag tar i mycket hög grad hänsyn till den kritik som mötte litteraturutredningens förslag, och det ansluter i allt väsentligt principiellt till propositionens förslag om försöksverksamhet, även om de borgerliga inte tycks vilja erkänna det. Jag har därför inga som helst svårigheter att ge min anslutning till det förslaget. Det kan ses som ett bra exempel på det konstruktiva och öppna samspel som kännetecknar svenskt politiskt arbete när det är som bäst. Det naturliga hade nu varit att utskottet i enighet sökt sig fram till en lösning efter dessa grundprinciper för den kommande försöksverksamheten — en försöksverksamhet måste det ju under alla omständigheter bli. Men så blev det alltså inte. Varför förstår jag ärligt talat inte. Att fru Mogård går i storförläggarnas ledband och föredrar ett vidlyftigt generellt stöd, det är helt stilenligt. Men att centerpartiet trillat i den gropen är för mig en psykologisk gåta. Hur kan centern med sin folkrörelsebakgrund och sina kontakter med egna kämpande små förlag välja en så dålig lösning? På en rad områden är centerpartisterna på väg att etablera sig som minimoderater — jag har sagt det flera gånger i kammaren. Och här har det gått så långt att centern överger det alternativ som prioriterades i den egna partimotionen till förmån för ett högeralternativ. Fru Mogård har haft en av sina förföriska dagar, och riksdagen har fått ett belysande exempel på vad som händer när de borgerliga etablerar samarbete i kulturpolitiken. Då är det moderaterna som anger tonen. Kammaren har ju också nyss fått avlyssna hur oerhört stöddig fru Mogård känner sig i dag. Vilken litteratur skall då kunna få stöd enligt det borgerliga förslaget? Jo, den som enligt vissa kriterier klarar bibliotekariernas nålsöga. Det verkar bestickande bra, tills man tänkt efter. När man väljer bibliotekarierna som ensamt urvalsinstrument förändrar man nämligen samtidigt deras arbetssituation. De får ett dubbelt ansvar — både för bibliotekens inköpspolitik och för samhällets utgivningsstöd. En sådan målgrupp, med dubbel makt, kommer inte storförlagen att missa. I likhet med läkemedelsföretagen kommer de att låta sina reklamapparater arbeta för högtryck, och småförlagen får ytterligare svårigheter att hävda sig. För att vi skall undvika dessa effekter är det rimligt, som föreslås i propositionen och av reservanterna, att bibliotekens urval — för det ingår ju också i reservanternas förslag — ses över av en nämnd som kan korrigera uppenbara orimligheter. Det kan gälla stödvärd skönlitteratur som inte klarar försäljningskraven i fråga om biblioteken. Det kan gälla kvalificerad debattoch rapportlitteratur som faller utanför på grund av den centrala biblioteksklassificeringen. Och det kan handla om att undanta uppenbar triviallitteratur. Den sistnämnda punkten kräver kanske en förklaring. Saken är nämligen den att en del bibliotek under senare år lättat på kvalitetskraven vid bokinköp. Ibland har man motiverat det med att biblioteken bör tillhandahålla all sorts litteratur, i andra fall har man ansett att ”lätt” litteratur kan bli en inkörsport till mer kvalificerad litteratur. Denna utveckling förtjänar i och för sig egentligen en ingående diskussion, men den kan vi lämna därhän just nu, utom på en punkt, nämligen dess konsekvenser för utgivningsstödets fördelning. Varför anser t.ex. herr Mattsson i Lane-Herrestad att vi skall utforma stödet så att även klichémässiga agentromaner skall kunna få stöd? Och, fru Mogård: Vart har kvalitetsresonemanget, som så högstämt fördes i fjol, tagit vägen? Herr Mattson i Lane-Herrestad är ju gammal skolman. Han var ivrig med betygsättning när det gällde andras förslag. Men han glömde att sätta betyg på utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Det kulturpolitiskt intressantaste inslaget i debatten om litteraturstödet har utan tvivel Författarförbundet kommit med genom sin lågprislinje. Förslaget är så långt man kan se konstruktivt och realistiskt, och det har mig veterligt inte utsatts för någon vägande kritik. En rad mindre förlag, som sedan länge har arbetat med lågprispress på böcker, har uttryckt sitt oreserverade gillande av förslaget. De förlagen har erfarenhet av hur lågprislinjen kan utarbetas när det gäller bokutgivning, och de hävdar med påtaglig skärpa att utskottsmajoritetens — alltså de borgerligas — förslag inte skapar några som helst garantier för lägre pris. på böcker, men att det förslag som Författarförbundet och reservanterna har lagt fram är ett realistiskt sätt att pröva ett lågprisalternativ. Litteraturutredningen konstaterade att den rådande prisnivån utgör ett starkt hinder för bokinköp, inte minst för ovana bokläsare, men man lyckades inte prestera något förslag till lågprislinje — och man lade väl heller inte ned särskilt stor möda på det. Frågan är då om utredningen gjorde så stora ansträngningar på denna punkt som utskottsmajoriteten påstår. Var finns i så fall det materialet? Om det finns något material bör det lämpligen överlämnas till kulturrådet med det snaraste, som en hjälp i det fortsatta arbetet med litteraturstödet. Herr talman! Jag vill sedan säga att något mer uppgivet inför marknadskrafternas spel än herr Mattsson i Lane-Herrestad, när han nyss talade, har jag inte hört i denna kammare. Borgerliga talare brukar normalt försöka kamouflera sin marknadsfilosofi, men herr Mattsson ger totalt upp inför prisfrågorna. Författarna, kulturarbetarna och de små förlagen är övertygade om att reservationens förslag har en klar lågprisutvecklingseffekt. Vad har herr Mattsson för kunskaper som motsäger det? Detta är inte någon pedagogisk fråga, herr Mattsson. Ingen pedagogik i världen kan i och för sig dölja att det bara är enkla fakta vi begär av herr Mattsson. Tala alltså om för oss vad det är för kunskaper ni har som gör att ni anser det vara omöjligt att pröva ett lågprisalternativ i dag, så viktigt som detta är för den bokläsande allmänheten! I sin argumentnöd mot lågprislinjen griper den borgerliga utskottsmajoriteten efter ett halmstrå och talar om ”mycket påtagliga följder för ersättningarna till upphovsmännen”. Detta, om något, är förmyndarfasoner. Vid en extrastämma den 27 april uttalade medlemmarna i Författarförbundet sitt enhälliga stöd för förbundsstyrelsens förslag till lågprislinje. Det är beklagligt att herr Sundman, som sitter med i Författarförbundets styrelse, inte är här i dag och kan bekäfta denna historieskrivning för kammarens ledamöter. En enig författarkår är alltså beredd att bortse från kortsiktiga ekonomiska intressen för att i stället kunna nå ut till breda grupper, men detta säger de borgerliga nej till. Vad som än är drivkraften för detta ställningstagande, så inte är det kulturpolitiska skäl. Nej, det viktiga för utskottsmajoriteten är nog inte ytterst att stödja kulturen utan att stödja förlagen, dvs. storförlagen. Därför är det en ödets ironi att det borgerliga förslaget sannolikt ger mindre åt förlagen än vad reservanternas förslag ger. Om man räknar på förlagens säljförluster på grund av motprestationsexemplaren till bokhandeln — och räknar lågt — så kommer man till ett totalt inkomstbortfall på 1,75 miljoner. Av de beräknade 4,8 miljonerna återstår alltså, enligt det borgerliga alternativet, bara ca 3 miljoner i reellt stöd mot lågprisalternativets 3,3 miljoner. På kostnadssidan finns det däremot inget bortfall, om inte de borgerliga har tänkt sig att författarnas royalty på stödexemplaren skall dras in. I så fall skall alltså författarna stödja storförlagen. Är det så en borgerlig kulturpolitik ser ut? Slutligen också några ord om barnlitteraturen, eftersom den är kulturpolitiskt viktig på både kort och lång sikt. Litteraturutredningen konstaterade att den kvalificerade barnlitteraturen är dyr och har svårt att hävda sig, samtidigt som massmarknadslitteraturen ökar sin andel och har god lönsamhet. Trots sina principiella betänkligheter mot selektivt stöd stannade utredningen för ett sådant, bl.a. därför att generella stödformer även skulle kunna gynna schablonlitteraturen. Regeringen följde utredningens linje beträffande selektivt efterhandsstöd och föreslog dessutom ett selektivt förhandsstöd, knutet till utgivningsprojekt. I detta läge gör den borgerliga utskottsmajoriteten sig skyldig till en märklig praktvurpa, en logisk kullerbytta utan rim och reson. I sin rädsla för ”otillbörlig styrning” avvisar man efterhandsstödet, som är lättare att kontrollera, men godkänner förstahandsstödet, vars rimlighet kan vara svårare att bedöma! Detta är helt obegripligt, i varje fall så länge man bara har utskottets egna motiveringar att ty sig till. Det enda som är fullt tydligt är att de borgerliga saboterar stödet åt barnlitteraturen och stympar möjligheterna till läsfrämjande aktiviteter bland barn. Hur moderaterna efter detta har mage att reservera sig för en utredning om åtgärder för att väcka intresse för kultur hos barn och ungdom -— det är en gåta. Vanlig politisk anständighet kräver ju åtminstone ett visst samband mellan olika ställningstaganden. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag konstatera att den tidigare debatten om litteraturstödet nästan helt har handlat om resurserna och därmed skymt målen. Nu, efter utskottets betänkande och dess reservationer och efter dagens debatt, har sikten klarnat. Bakom de välvilliga formuleringarna har nu den borgerliga kultursynen avslöjats. Moderaterna svarar för färdriktningen, och centern traskar patrullo. Detta är sammanfattningsvis vad det borgerliga förslaget till litteraturstöd innebär: För det första kostar det staten och skattebetalarna 1,5 miljoner mer men ger i realiteten mindre pengar till litteraturen. För det andra är stödet främst ett stöd till storförlagen utan att böckerna kommer att bli billigare. För det tredje öppnar stödet famnen för skräplitteraturen men gör det svårare för poeter och udda författare att komma till tals. För det fjärde, för att skaffa pengar åt storförlag brandskattar man barnkulturen på 800 000 kr. Detta, herr talman, är borgerlig kulturpolitik av 1975 års märke.

Herr talman! Vad beträffar de saker som vi är överens om finns det ju ingen anledning till replik. När herr Zachrisson exempelvis talar om vården av äldre, kulturellt värdefull bebyggelse är vi helt överens. Vi har ökat på de anslagen något i utskottet både förra året och i år — detta kanske närmast för att liksom ange färdriktningen. Jag föreställer mig att statsrådet Zachrisson erinrar sig att vi hade sällskap med varandra både i Frankrike och i Holland för att studera den här frågan, så den behöver vi som sagt inte diskutera närmare nu. Herr Zachrisson är en både modig och bestämd man i sina åsikter, men åsikterna tycks växla — och växla snabbt. Jag förstår att herr Zachrisson här inte talar så mycket för sin proposition. Styrelsen för Författarförbundet har ju ändå sagt om propositionen att det är ett otillräckligt antal titlar, som kommer att minska stödets möjligheter att uppfylla intentionerna, osv. Herr Zachrisson har liksom glömt vad han skrev i propositionen och som jag har försökt att redogöra för här. Men, herr Zachrisson, det är ju så, att vi har byggt vårt yttrande på vad som har framförts av litteraturutredningen. Nu står herr Zachrisson här och påstår att vi skulle ha kopplats ihop med moderaterna i litteraturstödsfrågan. Jag skall då uppriktigt säga att jag inte begriper detta tal. Jag tycker det är vulgärt att komma med ett sådant påstående. Jag är sannerligen inte rutinerad när det gäller vulgärdebatter: jag saknar både begåvning och vana och kan inte heller kasta klyschor omkring mig till höger och vänster. Men det förslag som utskottsmajoriteten har framlagt — det finns anledning att erinra om detta faktum ännu en gång — är byggt på 1968 års litteraturutredning.

Herr talman! Jag är visserligen glad för att statsrådet Zachrisson anser att jag stundtals kan vara förförisk, men detta faktum - som med dessa statsmannaord väl nu får anses etablerat — har faktiskt inte med litteraturstödet att göra. Här rör det sig, som jag redan så många gånger tidigare i den här debatten har försökt framhålla, om principen om kulturens frihet. Jag kan inte hjälpa, herr statsråd, att jag finner det skrämmande att regeringsföreträdarna över huvud taget inte vill diskutera denna för en levande kultur i en demokrati så utomordentligt viktiga fråga. Kvalitet och frihet kan komma i konflikt, herr Zachrisson! Kvaliteten kan man försöka befordra med allehanda åtgärder, och jag står fast vid att kvalitet skall vara en riktpunkt för kulturpolitiken, men inte på bekostnad av kulturens frihet. När den friheten inskränks eller avskaffas är kulturen på väg att dö. Hur intressant är det inte att konstatera att inte heller det för propositionen ansvariga statsrådet anser det vara värt att spilla några ord på sitt eget förslag om stöd till ny svensk skönlitteratur! Utbildningsministern har ju en hel sky av medhjälpare — här sitter åtta stycken — så propositioner från utbildningsdepartementet borde kunna göras mera hållfasta. I fortsättningen kanske det är bäst att han överlägger med sina partikamrater i kulturutskottet — eller kanske direkt med vpk — innan kulturpropositioner läggs på riksdagens bord? Kanske utbildningsministern har hunnit sätta sig in i hur man skall åstadkomma den här berömda lågprislinjen för förlagen och kan upplysa oss om vad den egentligen innebär konkret i pengar och hur lågprislinjer skall åstadkommas? Herr Zachrisson finner mig stöddig. Jag skall inte säga vad jag tycker om herr Zachrissons attityd — bara kanske föreslå en något mer blygsam självbesinning i statsrådets situation. Känslighet, förståelse, inlevelse utmärker inte statsrådet. Faktum är att jag är djupt oroad och ledsen över att man på regeringshåll inte inser att man sjabblar med omistliga värden.
Herr talman! Utbildningsministern försökte i en replik till fru Mogård att något vidga kulturbegreppet, och jag tycker inte att fru Mogård skall protestera mot det. För min del har jag ingen anledning att när det gäller litteraturstödet polemisera mot herr Zachrisson — vi befinner oss ju i den sakfråga som i dag skall avgöras numera på samma linje. Utbildningsministern sade att det var lätt att ansluta sig till Författarförbundets förslag. Det noterar jag med tillfredsställelse. Jag vill bara göra den reflexionen, att det var ju då väldigt lyckosamt att vänsterpartiet kommunisterna tog upp detta förslag i sin motion så att det kunde föras fram till beslut här i riksdagen. Av någon anledning tog ingen av herr Zachrissons partivänner upp detta förslag. I den borgerliga argumentationen mot Författarförbundets förslag, som nu ligger till grund för den gemensamma reservationen, är det två frågor som man har skjutit in sig på. Den ena gäller urvalssystemet. Som jag betonade i mitt huvudanförande innebär naturligtvis varje urvalssystem vissa risker. Men vad man måste diskutera är vilka som skall göra urvalet och hur detta skall ske. Från moderat håll medgav man att det förekom ett urval också i det system som de borgerliga partierna lägger fram. Mittenpartiernas företrädare använder sig av frasen om ett system som fungerar enligt automatiskt verkande regler. Det döljer det förhållandet att i det borgerliga systemet är det framför allt de kommersiella förlagsintressena som gör urvalet av den litteratur som släpps fram. Det är detta man tycker är föredömligt. Men vad är det för automatiskt verkande i detta? Förmodligen menar man marknadsprisbildningen, men bakom den ligger konkreta kommersiella krafter, de stora kapitalistiska förlagen som har sin utgivningspolitik. Det system som vi och socialdemokraterna har fört fram och som alltså grundar sig på Författarförbundets förslag kritiserar man därför att det skulle förutsätta ett urval genom byråkrater, som man säger. Därmed avser man då kulturrådet. Nu vill jag erinra om vad som sägs i utskottsbetänkandet, där man i p. 4 vid beskrivningen av förslaget mycket starkt hänvisar till vad som har sagts i propositionen om nödvändigheten av att anlita personer med sakkunskap och överblick. Jag vill tolka detta som en anslutning till Författarförbundets förslag om att en särskild jury skall få göra detta urval. Jag vill inte kalla medlemmarna i en sådan jury för mera byråkratiska än de privata bokförlagsdirektörerna och bibliotekarierna.
Herr talman! Herr Zachrisson sade att lågprislinjen garanterar sänkta priser på samtliga böcker. Men jag försökte ju i mitt anförande beskriva att ingen har kunnat övertyga oss om det i utskottet. Det kan tvärtom finnas risk för en splittrad prisbildning. När vi hade en hearing i utskottet ställdes direkt frågan: Är det inte en fara att en bok som man vet kommer att efterfrågas inte får stöd? Och man svarade: Ja, möjligheten kan inte uteslutas. Så säger herr Zachrisson att vårt stöd bara är ett stöd till de stora förlagen. Ja, men det generella stödet är i stället ett stöd till de små förlagen. De stora förlagen har verkligen råd att ta risker och invänta ett selektivt efterhandsstöd. Jag är ytterst förvånad över vad statsrådet sade om bibliotekarierna, att de skulle kunna likriktas och utsättas för information och press från de stora förlagen. Men, herr Zachrisson, är inte detta ett ganska ansvarslöst uttalande om Sveriges bibliotekarier?

Herr talman! Inte är det särskilt vulgärt, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att påpeka att centern överger sin motion och ansluter sig med liv och själ till moderaterna. Herr Mattsson och jag har, som herr Mattsson sade, samarbetat under många år. Jag vill gärna betyga att jag under utskottsgemenskapen har lärt känna honom som en rättsskaffens man. Det verkar egendomligt och jag vägrar att tro att herr Mattsson har varit fullt underrättad om vad han har givit sig in på i detta sammanhang. Den moderata sirenen måste ha ljudit otroligt starkt vid utskottssammanträdena. Författare och kulturarbetare har varit hos er. Barnkulturens villkor har presenterats för er. Men likväl försvarar herr Mattsson i dag vad jag anser vara ett grovt kulturpolitiskt svek. Moderata sirener är farliga, herr Mattsson. I Odyssén berättas om sjömansmetoder för att undgå sirenernas förföriska lockelser. De metoderna borde inte vara en bohuslänning främmande. Nog blir det, herr Mattsson, en svår hemsökelsens dag hemma i Bohuslän, när eftertankens kranka blekhet ersätter den glättiga beslutsamhet som i dag präglar herr Mattsson. Hur skall herr Mattsson förklara för skolklasser och småbarnsföräldrar i sina hemtrakter att han av liberala skäl har stött kioskernas skräplitteratur? Den skall ha statligt stöd. Men bra litteratur för barn och ungdom och poeternas förstlingsverk ger han en god dag i. Herr Mattsson! Jag upprepar att moderata sirener är farliga. Fru Frenkel säger att ingen har övertygat henne om lågprislinjen. Jag framhåller igen: De har varit hos er i utskottet, författarna och kulturarbetarna. Vidare anför fru Frenkel att några har sagt att det fanns risk för en splittrad prisbildning. Men det var storförläggarna som gjorde det och det är klart att de säger så. Men småförläggarna har ni väl inte talat särskilt mycket med, antar jag. De har med en röst förklarat att det borgerliga förslaget är orimligt men att reservanternas och Förfat tarförbundets förslag skapar förutsättningar för ett verkligt lågprisalternativ. Varför lyssnar ni inte på dem? Är ni alldeles utan möjlighet till kontakt med alla dem som nästan dag ut och dag in har försökt tala om för er att detta är ett utmärkt alternativ att pröva — på försök, jag medger det? Fru Mogård har jag svårt att ta på allvar.

från barnkulturen och lägga dem i knät på storförläggarna. Tala om dubbelspel! Jag tycker att den sortens tricks, även om man framför dem högstämt, inte borde få förekomma här utan att de kommenterades närmare också av Övriga företrädare för utskottsmajoriteten. Jag är förvånad över att herr Mattsson och andra stillatigande åhör det här. Nej, fru Mogård, ni hycklar kulturoch barnintresse. I själva verket är det storförlagen som ni stöder.
Herr talman! Jag har tidigare i dag redogjort för att vi inte har så att säga sprungit ifrån den motion som centerpartiet har väckt, men vi har funnit vid behandlingen att anslaget är för litet för att det skall ha någon inverkan på bokpriserna. Herr Zachrisson ansåg att vad han sagt inte var särskilt vulgärt. Något vulgärt var det alltså. Han sade vidare att det blir svårt för mig att komma hem till Bohuslän och försvara utskottsmajoritetens ställningstagande. Nu är det så att när vi har debatter hemma i Bohuslän brukar vi alltid vara sakliga och inte använda sådana ordvändningar som herr Zachrisson tar till. Vi i utskottsmajoriteten har föreslagit ett automatiskt verkande system, byggt på litteraturutredningens förslag. Vi har föreslagit 4,8 milj.kr. till stöd för ny svensk skönlitteratur — reservanterna föreslår 3,3 miljoner och regeringen en halv miljon. Vi föreslår ett avsevärt ökat stöd till biblioteksverksamheten och därmed läsfrämjande åtgärder och är beredda att stödja ytterligare förslag i den riktningen. Vi har föreslagit att varje titel som får stöd skall sändas till bokhandeln. Därmed ger vi denna en bättre sortering och en bättre service till allmänheten. Detta är praktiska förslag. Samtidigt undviker vi de risker som litteraturutredningen redogör för att man möter om man använder det system som reservanterna för fram i dagens debatt.
Herr talman! Herr Zachrissons debattnivå befinner sig i snabbt sjunkande. Han tjatar om förföriskhet och moderata sirener — jag antar att det skall vara jag —- och han vantolkar gång på gång de borgerliga mo tionerna och ställningstagandena i stället för att föra en saklig debatt. Det länder inte herr Zachrisson till heder. Jag tycker att herr statsrådet skall vara litet mera rädd om sitt anseende. När herr Zachrisson kallar mig för kvalificerad hycklare och påstår att jag inte har intresse för barnkulturen, så kan jag dess värre inte säga annat än vad jag sagt tidigare i en debatt med herr statsrådet: Nu befinner vi oss på den debattnivå där jag tyvärr inte längre kan vara med, för jag är rädd om mitt anseende och om politikernas anseende.
Herr talman! Frågorna angående priserna ställdes vid utskottets hearing inte bara till storförläggare utan även till författare. Prissplittring kunde det kanske bli men den risken fick man ta, menade författarna. Statsrådet anklagar oss för att det hädanefter kommer att bli kiosklitteratur som får stöd och att vi lämnar den andra litteraturen åt sidan. Jag skulle rekommendera statsrådet att läsa utskottets betänkande på s. 16, där vi understryker följande: ”Ett undantag från regeln 24/40 bör emellertid enligt utskottets mening prövas redan första året. För prosadebuter samt för avdelningarna Aforismer, Dramatik, Poesi och Essäer bör stöd utgå redan vid inköp av 24 exemplar av 24 bibliotek.” Jag rekommenderar också statsrådet att läsa vidare där. Det kan väl inte vara att prioritera kiosklitteratur?
Herr talman! Jag tog i mitt förra inlägg upp det ena argumentet från de borgerliga mot reservationen, nämligen när de talar om att den förutsätter ett visst urvalsförfarande. Jag påvisade att vad man måste diskutera är vilka som skall göra urvalet. De borgerliga vill att de stora bokförlagen på kommersiell basis liksom f.n. skall svara för det avgörande urvalet. Det är vi kritiska mot. Den andra invändningen från de borgerliga partierna är ju att de pengar som nu skall användas till att försöka genomföra lägre priser på svensk skönlitteratur inte har någon effekt. Det är för litet pengar, säger man. Men samtidigt kommer fru Frenkel med ett annat argument, som slår ihjäl det förra. Hon säger att det är risk för splittrad prisbildning. Jag kan inte bedöma den risken, men om man tror på det så ökar ju den risken om man anslår ännu mer pengar, enligt det här systemet. Man får välja argument från folkpartiets sida, man kan inte framföra båda på en gång. Nu tror jag inte att detta är en fara, och blir det en sådan prissplittring är den inte till nackdel för just den litteratur som utskottet vill stödja i första rummet, nämligen debutverk och böcker av författare som ännu inte hunnit slå igenom hos en bredare publik. Det är den vi i första rummet vill stödja, och tror man på prissplittring är det till den utgivningen som förlagen i första hand skulle ansöka om bidrag. Nu blir det naturligtvis inte en sådan fruktansvärt stor effekt på bokpriserna av förslaget. Men om man delar upp pengarna på 400 titlar blir det ändå närmare 10 000 kr. per titel, och någon effekt borde detta ändå” ha på bokpriserna. Vill man från de borgerligas sida anslå mer pengar så har vårt parti ingen invändning mot det. Men då skall det ske inom den modell som Författarförbundet har föreslagit. Jag avvaktar med stort intresse till ett kommande riksmöte förslag från borgerlig sida om ett ökat litteraturstöd just inom den modell som vi och socialdemokraterna nu har fört fram och som grundar sig på Författarförbundets ursprungliga förslag.
Herr talman! Herr Hermansson har alldeles rätt i att det urvalssystem som det borgerliga stödet leder till, om det skulle antas, är ett anonymt, selektivt system där anonyma bibliotekarier, lektörer och marknadsförare på storförlagen i hög grad kommer att bestämma vilken litteratur som skall komma ut. Jag vill gärna bekräfta att jag delar den synen. Det är litet onaturligt, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att höra en folkvald bohuslänning låta som en byråkrat när han talar om detta underbart automatiskt verkande system som ni nu åstadkommit. Jag har funderat på vad det är för automatik som är inbyggd i systemet. Jo, det är en automatik också för skräplitteratur. Det är en automatik när det gäller förstärkning av storförlagens resurser utan att ni får någon garanti för att priserna förändras. Det är en automatik för att försämra det för barnlitteraturen. Det finns en mängd märkliga inslag i den automatik som herr Mattsson förespråkar. Som Författarförbundet har påpekat i sin kritik av det borgerliga förslaget, är det en stor risk för att udda författare och poeter kommer att falla helt utanför denna underbara automatik som herr Mattsson gör sig till talesman för. Jag upprepar att det är farligt att lyssna på de moderata sirenerna. Det spelar ju egentligen ingen roll, fru Frenkel, vad ni skriver i utskottsbetänkandet därför att det är, som herr Mattsson har framhållit, ett slags automatiskt system som ni presenterar och där helt andra krafter än dem som är tillgängliga för offentlig insyn skall bestämma över urvalet av den litteratur som skall få stöd. Sedan kan ni skriva hur vackra ting som helst i era motiv för ert förslag. Men ni har ju lämnat över åt helt andra intressen, som inte är tillgängliga för demokratisk insyn — som statens kulturråd och dess nämnder är — att ta hand om hur det här urvalet skall göras. När fru Mogård inte har något att säga, börjar hon alltid prata om andra människors anseende m.m. Om fru Mogård nu är rädd om sitt politiska anseende — och det tycker jag man skall vara — bör det ynkliga dubbelspel som ni bedriver ändå avslöjas. Jag beklagar, men jag tycker det hör till hederligheten att tala om det för kammaren och för offentligheten, att ni med ena handen låtsas som om ni är kulturintresserade och barnvänliga och med den andra handen rycker undan det väsentligaste instrumentet för att stimulera läsfrämjande insatser bland barn. Det är fakta, fru Mogård.

Herr talman! Den stora frågan i dagens debatt, litteraturstödet, har nu diskuterats ganska länge, och jag kommer inte att fortsätta den delen av debatten. Jag kommer däremot att ta upp vissa reservationer från företrädare för moderata samlingspartiet, och jag börjar med filmen och filmstödet. I vår partimotion har påpekats att av de många förslag, som har framlagts av filmutredningen i fyra olika betänkanden, är det bara ett fåtal som departementschefen har förelagt riksdagen att ta ställning till. I viktiga frågor har statsrådet därvid gått ifrån utredningens förslag. Filmutredningen föreslog t.ex. en förhandlingsuppgörelse mellan Sveriges Radio och filmbranschen. Departementschefen har inte gått på den linjen utan tagit initiativ till förhandlingar mellan Sveriges Radio och Svenska filminstitutet, och ett avtal föreligger nu mellan dessa två parter. Vi befarar att Sveriges Radio genom detta avtal får ett alltför starkt inflytande över filmproduktionen i vårt land. Det innebär ytterligare maktkoncentration hos ett företag som redan nu genom sitt monopol på radiooch TV-sändningar har en dominerande ställning. Vi vill därför ha en fortsatt utredning rörande samarbetet mellan filmområdet och televisionen. Vi tror för vår del att de olika fonder som har funnits inom Filminstitutet har medfört en mer allsidig bedömning än som kommer att bli fallet i fortsättningen. Handläggningen hittills har naturligtvis inte varit så felfri, att den inte har mötts av berättigad kritik från åtskilliga håll. De flesta remissinstanserna hade en positiv inställning till ett ökat samarbete mellan Sveriges Radio och filmbranschen, men detta tyckte inte Sveriges Radio, som uttalade att om ett samarbete skulle komma till stånd, så borde det ske med Filminstitutet och inte med filmbranschen. Sveriges Radios lagenliga och avtalsenliga integritet måste beaktas, skrev man. Jag undrar mycket om man nu efter statsrådets inhopp med uppmaning till förhandling med Filminstitutet tycker sig ha bevarad integritet, eller om Sveriges Radio, denna ömtåliga planta, känner sig trampad på roten. Sveriges Radio är mycket mån om sin ömtåliga integritet, medan tittarna inte får vara ömtåliga, bara tåliga. Utskottet erinrar om att förhandlingar pågår mellan Sveriges Radio och Filmbranschens samarbetskommitté och räknar med att detta skall leda till ett för svensk film positivt resultat. De här förhandlingarna har ju pågått i många år med många avbrott, och mycket har inte hänt, men hoppas kan man ju alltid. En artikel i Svenska Dagbladet i går antydde att kanske parterna efter tre års konflikt möjligen kommer att uppta förhandlingarna igen. I artikeln antyddes också att svårigheterna beror på Sveriges Radios inställning. Bengt Göransson, verkställande direktör i Folkets husföreningarnas riksorganisation och ordförande i filmbranschens TV-grupp säger enligt artikeln: ”Jag upplever att situationen närmar sig ett krisläge. Mitt intryck är att Sveriges Radio har sökt skjuta upp ett avgörande som måste komma. Det oroar mig när man från Sveriges Radios sida säger att det är fråga om pengar.” Utskottet framhåller i sin skrivning att genom avtalet mellan Sveriges Radio och Filminstitutet skapas möjligheter att totalfinansiera filmer, vilket tidigare inte varit möjligt genom garantistöd via H-fonden. Utskottets trosvissa glädje över att detta kommer att vara enbart till glädje för de svenska biobesökarna och TV-tittarna kan jag tills vidare inte dela. Mot bakgrund av vad jag här anfört anser vi från moderata samlingspartiets sida att riksdagen bör ge regeringen till känna att statsmakterna inte bör medverka till den organisation och den fondbildning som Sveriges Radio och Filminstitutet har träffat avtal om. Det belopp på 4,5 milj.kr. som i propositionen föreslås utgå till Filminstitutet för att detta skall kunna fullgöra sin del av arbetet anser vi i stället bör utgå till H-fonden. I propositionen behandlas också frågan om statliga åtgärder för filmvisning. Departementschefen anser att en betydande del av våra resurser bör satsas på att ge Folkets husföreningarnas riksorganisation ökad medelstilldelning. Bidraget föreslås därför höjt från 200 000 till 550 000 kr. Vi vill för vår del inte så ensidigt stödja en enda organisation. I stället föreslår vi att hälften av den föreslagna summan skall gå till Folkets husföreningarnas s.k. Bio Kontrast och den den andra hälften, dvs. 275 000 kr., till Filminstitutet för försöksverksamhet med spridning av kvalitetsfilm. Det är ju ingalunda så att bara Bio Kontrast svarar för visning av kvalitetsfilm här i landet. Vi hart.ex. här i Stockholmsområdet Västerorts kulturkommitté, till vilken är anslutna 120 lokala föreningar. Denna kommitté har övertagit en biograf, som annars skulle ha lagts ner, och där ordnat visning av enbart kvalitetsfilm. Man har fått ett bidrag från Stockholms kulturnämnd för sin omfattande verksamhet med kulturaktiviteter av olika slag, men hittills inga statliga bidrag. Vi tycker det är självklart att denna och liknande organisationer bör komma i åtnjutande av stöd för sin filmvisningsverksamhet, och dessa pengar kan väl tills vidare administreras genom Filminstitutet. Departementschefen föreslår att ett barnfilmråd skall inrättas med företrädare för barnoch ungdomsorganisationer, filmarbetarna, statens ungdomsråd och kommunal verksamhet. Statsrådet Zachrisson anför i propositionen: ”Enligt vad jag erfarit har Barnfilmkommittén och Svenska filminstitutet enats om att Barnfilm kommittén institutionellt skall samordnas med Filminstitutet.” Häremot får jag anföra följande: Enligt vad jag erfarit är Barnfilmkommittén inte alls intresserad av ett samgående med Filminstitutet. Tvärtom vill man bestå och fortsätta sin verksamhet. Man kan därför förmoda att någon enstaka medlem har talat på kommitténs vägnar utan att ha styrelsen bakom sig. Härnäst kommer jag in på en helt annan fråga. Riksdagen debatterade förra veckan regeringens proposition angående riktlinjer för vår invandraroch minoritetspolitik. Jag hade då tillfälle att framhålla den stora vikt som moderata samlingspartiet fäster vid en verklig valfrihet för dessa grupper. Regeringens tal om valfrihet innebär frihet på majoritetens villkor. Invandrarutredningen ansåg att det var nödvändigt att fastställa vissa delmål för språkliga minoriteter för att ge dem möjlighet att bevara sin kultur och sitt språk. Utredningen betonar att förverkligandet av samhällets allmänna mål inte kan ske enbart inom ramen för allmänna åtåganden utan att säråtgärder är nödvändiga, detta inte minst med tanke på de delar av kulturutbudet som är språkbundna. Våra minoriteter bör få tillfälle att ta del av det svenska kulturutbudet men också att ägna sig åt aktiviteter som de själva finner angelägna, ja, kanske nödvändiga för att bevara sin identitet i en främmande miljö. Moderata samlingspartiet har i en reservation hävdat att riksdagen borde uttala sin anslutning till de speciella delmålen för kulturella minoriteter, vilket är helt följdriktigt med vår positiva inställning också till språkliga och konfessionella skolor. Kulturminnesvården behandlade utskottet mycket positivt redan förra året. I år föreslås i propositionen en mindre höjning för vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Mot bakgrund av den inventering som riksantikvarieämbetet har gjort i några län har emellertid påvisats behov av mycket stora belopp. Moderata samlingspartiet föreslog i sin partimotion att propositionens belopp borde höjas med 400 000 kr. för att tillgodose de mest angelägna behoven. Detta har också blivit utskottets enhälliga beslut. Yrkande nr 9 i vår motion har alltså tillstyrkts, vilket vi med glädje noterar. Statsrådet hade mycket att säga om kulturminnesvården och om dess stora betydelse. Han talade om det europeiska byggnadsvårdsåret och sade att den kampanj, som även vi i Sverige tar mycket aktiv del i, inte vänder sig bara till specialister utan också till allmänheten för att informera om hur viktigt det är att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Mottot för detta program är: Låt husen leva! Statsrådet sade också att det varit stimulerande att se hur byggnadsvårdsåret lyft fram ett starkt folkligt engagemang i de här frågorna. Som stockholmare måste man med glädje konstatera denna ändrade inställning hos socialdemokraterna i en fråga där moderata samlingspartiet hela tiden har hållit en rak linje. Det var inte så länge sedan som förre borgarrådet Garpe, ordförande i Stockholms byggnadsnämnd, talade om ”gamla äckliga Strandvägen” som han helst ville jämna med marken. Och nog måste man beklaga att socialdemokraterna har vaknat så sent. Många värdefulla hus, inte minst här i Stockholms city, har redan tuggats sönder av grävskoporna. Till sist några ord om vad man skulle kunna kalla en kabinettsfråga. Jag menar då huruvida man skall behålla namnet kungl. myntkabinettet, vilket utskottets majoritet vill, eller övergå till namnet mynthistoriska muséet, eventuellt med underrubrik. Här har under den senaste tiden förekommit en mängd skrivelser, av vilka de flesta är till förmån för det traditionsrika namnet kungl. myntkabinettet. I ett inlägg i namnfrågan i en tidningsartikel i går framhölls att var och varannan människa samlar mynt. Ja visst gör vi det, fastän finansministern gör vad han kan för att hindra att det blir några större samlingar. Men i det här sammanhanget rör det sig självfallet om gamla mynt. Jag tycker därför att man kan bibehålla ett gammalt och traditionsrikt namn. Vi döper i allmänhet inte om våra andra muséer även om verksamheten förändras eller utvidgas. Härmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer där representanter för moderata samlingspartiet finns med.
Herr talman! Jag begärde ordet för att säga något i anledning av den reservation som fru Diesen har talat om. Hon vill att vi skall ha preciserade delmål för samhällets insatser när det gäller kulturpolitiken för invandrare och språkliga minoriteter, trots att hon i reservationen säger att man bör undvika att fastställa kulturpolitiska delmål för olika grupper i samhället. Fru Diesen hänvisar till invandrarutredningens betänkande, där delmål har formulerats. Det är riktigt att så skett, och om de här delmålen skriver utskottet att de självfallet utgör en värdefull precisering av de allmänna målen för kulturpolitiken inom en viktig sektor. Vi har inom utskottet alltså inte haft något att invända mot dem utan sagt att de utgör en värdefull precisering. Vad vi vill är att bereda ökade möjligheter till delaktighet i det allmänna svenska kulturutbudet. Det är ett av delmålen. Vidare vill vi åstadkomma ökade möjligheter till kontakt med ursprungslandet och ökade möjligheter till kulturell egenverksamhet, ökade möjligheter till kulturell växelverkan mellan minoriteterna och majoritetsbefolkningen. Detta är inskrivet i utskottets betänkande, och nu kommer det också in i riksdagens protokoll. Jag vill gärna säga att jag tycker att också det är värdefullt och jag vill att vi skall arbeta för att, med hänsyn till den allmänna målsättningen, sträva efter att förverkliga dessa delmål, som inryms i de allmänna målsättningarna.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag, som båda tillhörde invandrarutredningen, var där fullkomligt eniga — det var alla i utredningen — om att det, just när det gällde språkliga och etniska minoriteter, var nödvändigt att fastställa delmål. Vi var självfallet medvetna om de generella riktlinjer som gällde för kulturpolitiken i stort, men fann det ändå nödvändigt med denna precisering. Jag kan bara beklaga att inte herr Mattsson, liksom jag, håller fast vid denna ståndpunkt.
Herr talman! Nu säger väl ändå fru Diesen något som inte är riktigt. Jag har inte sagt att jag inte håller fast vid dessa delmål, och utskottet i sin helhet säger att det är värdefullt att ha fått dem preciserade — men de inryms i de allmänna målen. Sedan kan man, med ledning av dessa delmål, ytterligare precisera sig. Det är vad vi har gjort, och det tycker jag vi har gjort riktigt bra. På den punkten var vi ju överens i utredningen, fru Diesen, och jag hade hoppats att vi skulle kunna vara överens också i utskottet. Men det gick inte. Skillnaden är inte så stor. Vi är väl alla i den här kammaren —- och jag skulle tro att det gäller den allra största delen av Sveriges folk — överens om att vi skall försöka förverkliga de delmål det här gäller inom ramen för de allmänna kulturmål som vi beslutat om tidigare här i riksdagen.
Herr talman! De här delmålen kan visserligen inrymmas i den allmänna kulturpolitiken, men inte desto mindre föreligger ett behov av att här precisera dem och av att riksdagen uttalar sig till förmån för delmål för språkliga minoriteter. Den som inte fullständigt kan följa det svenska kulturutbudet kan behöva den här preciseringen. Det är en linje som vi har kämpat för och håller fast vid när det gäller invandrarpolitiken i stort. Vår linje betyder valfrihet för språkliga minoriteter.